Herr talman! Jag stöder naturligtvis alla socialdemokratiska reservationer i betänkandet, men för att vara extra tydlig yrkar jag bifall enbart till utskottets förslag under punkt 11, Utförande av drift och underhåll, så att det står klart. Herr talman! För att uppnå de nationella och internationella miljö och klimatmålen är det nödvändigt att fler reser med miljömässigt hållbara transporter - tåg. För att det ska bli verklighet måste tågen gå som tåget. Så är det inte i Sverige i dag. Järnvägarna är dåliga. Tågen är dåliga. Hela tågstrukturen skriker efter ett rejält omtag. Tillförlitligheten i tågtrafiken i dagens Sverige är anmärkningsvärt låg. Det är därför det ter sig helt naturligt att en majoritet i trafikutskottet och näringsutskottet vänder sig till regeringen för en uppskärpning. Det gör vi genom ett tillkännagivande, vilket innebär att riksdagen tar beslut om att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om hur järnvägsunderhållet ska organiseras. Vi gör det därför att vi, liksom svenska folket, inte längre kan stå och se på när tågtrafiken helt stannar upp, som den gjorde i går i ett soligt Stockholm, en helt vanlig dag i maj, eller i vintras när snökaos satte käppar i hjulen. Ett tillkännagivande är ett sätt att utöva den demokratiska makten i vårt land. Det vet jag, det vet alla mina kamrater här inne i kammaren och det borde i alla fall infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd veta. Därför är det med stor förvåning som jag läser att Elmsäter-Svärd har uttalat sig i ett TT-meddelande: "Jag hoppas att oppositionen inser att det här får konsekvenser och att man inte bara har gjort så här för att det är lite roligt." Herr talman! Jag hade tänkt kommentera det här, men nej, jag väljer att avstå. Detta uttalande får stå för sig självt. Herr talman! Låt mig nu måla upp en bild av hur det krackelerade Tågsverige ser ut, och, herr talman, det räcker med en tillbakablick den senaste veckan. Fredagen den 25 maj: Stort tågstopp i Stockholm - strömavbrott. Tisdagen den 29 maj, fyra dagar senare: Driftstopp i Stockholm - kabelbrand. Onsdagen den 30 maj, i går: Nytt tågkaos i Stockholm - elfel. Det här drabbar inte bara några resenärer, det drabbar jättemånga resenärer. Fredagens LO-kongress, med 350 ombud, gäster, massmedier och andra, fick skjuta upp konferensstarten en hel timme för tusentalet människor enbart på grund av tågförseningarna. Själv var jag på väg från EU-nämndens sammanträde med tåg hem till Karlstad, men jag kom inte längre än till Centralen, och där fick jag stå tillsammans med över 500 frustrerade resenärer och vänta. Jag kände mig trots allt ganska lugn, för jag fick möjlighet att byta några ord med Per Vitalis, lokföraren. Då förstod jag att vi kanske skulle komma i väg i alla fall. Han skulle ta oss hem till vackra Värmland. De tog oss till Kristinehamn, för den som är nyfiken, och sedan fick vi åka buss. Jag förstår den frustration som han och kollegerna på tåget kände. Tänk att så ofta vara mitt uppe i kaoset, i stormens öga, få en massa skäll från folk och veta att du inte kan påverka situationen, när det enda du vill är att göra ditt jobb. Järnvägssystemets brister är någonting som gör sig påmint dagligen. Det är som Upsala Nya Tidning skrev häromdagen: "Den som ofta åker tåg i Sverige vet att det är något av ett vågspel. Det går inte, som i exempelvis Schweiz, att förutsätta att tågen kör enligt tidtabellen." Med detta i åtanke är det förvånande att Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm i Dagens Industri uttrycker oro över det tillkännagivande som trafikutskottets majoritet initierat. Det kan ju knappast komma som en överraskning för Malm, eller för den delen för alliansföreträdarna, att det finns stora problem i Järnvägssverige. Inte ens hälften av det underhållsbehov som identifieras åtgärdas i tid. Av alla underhållsproblem som kan orsaka trafikstörning eller olycksfara blir så mycket som vart femte fel inte åtgärdat i tid. Ska vi klara Sveriges tillväxt, fungerande arbetspendling och industrins godstransporter kan det inte fortsätta så här. Jag säger som trafikutskottets ordförande här i riksdagen: Sverige har Europas mest fragmentiserade järnvägsunderhåll. Ett högteknologiskt samhälle som vårt kan mycket bättre, anser jag. Herr talman! Vi socialdemokrater anser att Trafikverket bör ta ett tydligare helhetsansvar för underhållet, dels för att garantera att den egna underhållskompetensen inte går förlorad, dels för att de är de enda som har en helhetsbild över det komplicerade system som järnvägen utgör i dag. Det finns dessutom skäl utifrån närings-, konkurrens och regionalpolitik att tillmötesgå de åtgärder som ger ökade förutsättningar för en effektiv, samordnad och säker underhållsverksamhet. För mig är det ytterst märkligt att höra Moderaterna skandera om att vi skulle socialisera underhållet av järnvägen. Det handlar inte om det. Det handlar om både resenärers och företags intressen. Det handlar om att säkra jobb i järnvägsbranschen, säkra miljövänliga transporter och säkra effektiviteten i järnvägens reinvesteringsbehov och underhåll. Majoriteten i trafikutskottet, där vi socialdemokrater ingår, vill nu att regeringen återkommer med ett förslag om hur detta ska lösas. I det sammanhanget står sig Alliansen med moderaten Jan-Evert Rådhström i spetsen slätt. De har ingenting att komma med, eller har de det? Jag frågar här och nu, herr talman: Vad vill Alliansen? Vilka förslag och idéer har de för att få Sverige tillbaka på banan? Kommer Alliansen med lösningen, eller kommer de att fortsätta att vara en del av problemet? I detta anförande instämde Monica Green, Roza Güclü Hedin, Désirée Liljevall, Suzanne Svensson och Anders Ygeman .

Herr talman! Trafikutskottets betänkande TU5, Järnvägs och kollektivtrafikfrågor , handlar om ett stort antal frågor inom järnväg och kollektivtrafik. Förutom många motioner som hanteras innehåller också betänkandet en behandling av regeringens proposition 2011/12:76, Kompletteringar av kollektivtrafiklagen . Vi behandlar också regeringens skrivelse 2011/12:93 om Arlandabanan. Trots många olika och spännande frågor ska jag i mitt inlägg inrikta mig på en enda fråga i betänkandet, frågan om utförandet av drift och underhåll på vårt järnvägsnät. Det är en fråga där det finns en majoritet bestående av socialdemokrater, sverigedemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. De har gjort ett tillkännagivande till regeringen om att de vill återreglera - eller, tydligare uttryckt, återsocialisera - drift och underhåll av järnvägen och göra staten till ensam utförare. De döljer detta i sina tal, men de yrkar de facto på återsocialisering av drift och underhåll. Alla övriga frågor i betänkandet kommer min partikollega Lotta Finstorp och mina andra alliansvänner att ta upp på ett förtjänstfullt sätt, bland annat den viktiga frågan om Gotlandstillägget, som höll på att få en farlig vändning med tanke på oppositionens sätt att arbeta. Under mina 14 år i riksdagen har jag sällan sett ett ärende som dagens fråga om drift och underhåll på järnväg. Oppositionen försöker dölja i dimridåer vad man vill göra, och de partier som nu har majoritet i frågan kryper undan i retoriken med vad de faktiskt föreslår. Men ta nu chansen här i kammaren att vara tydliga och tala om vad ni faktiskt vill och vad ni faktiskt föreslår! Jag kommer på alla sätt att försöka hjälpa er på traven med att minnas vad ni tänker besluta. Oppositionen vill återsocialisera järnvägens drift och underhåll och göra Trafikverket till ensam utförare. Vad hände med synen på att konkurrens bidrar till att tillgodose kraven på ett effektivt och långsiktigt hållbart trafikutbud? Vi ska inte glömma att det var den tidigare S-regeringen under ledning av Göran Persson som genomförde konkurrensutsättningen av drift och underhållsarbetet. Nu vill alltså samma parti som genomförde reformen upphäva den. Förvirringen inom Socialdemokraterna verkar stor, men inte bara i att åsikter förändras över tid. Företrädarna i riksdagen verkar inte riktigt synkade med ledningen utanför på Sveavägen. Stefan Löfven sade senast den 31 mars att han inte ville återreglera redan avreglerade marknader. Nu driver Ygeman, Mejern Larsson och de andra socialdemokraterna i trafikutskottet en linje som går stick i stäv med Löfvens förhållningssätt. Att Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet går i armkrok med Vänsterpartiet och yrkar bifall till Lars Ohlys återsocialiseringsmotion är mycket märkligt. Trafikutskottet har under beredningen bjudit in järnvägsoperatörerna för att höra hur de ser på tankarna från vänsterblocket. Det var inte förvånande att de befarar att många kompetenta personer som jobbar på Sveriges järnväg kommer att försvinna. Av alla de 5 000 privatanställda som jobbar hos järnvägsoperatörerna jobbar i dag ca 2 600 personer med just drift och underhållsfrågor. Det är 2 600 personer som jobbar med att förbättra järnvägen som vänsterblocket säger inte är välkomna att jobba vidare inom järnvägen - förutsatt förstås att de vägrar att komma in i er monopolfamilj och jobba åt en statlig monopolarbetsgivare, för då har de möjlighet till jobb. Men varför skulle de vilja börja i en statlig organisation när ni i dag påstår att alla dessa 2 600 privatanställda gör ett dåligt jobb? Det är ju det som Mejern Larsson står i talarstolen och säger. Vi har alla fått ta del av externa undersökningar och redovisningar som bekräftar att utvecklingen är på rätt väg. Vi går mot ett mer effektivt järnvägsunderhåll, där vi enligt Trafikverket får 25 procent mer underhåll för varje satsad krona. Denna utveckling sker också med bibehållen säkerhet och kvalitet. Konkurrensutsättningen gör alltså att vi får mer järnväg för pengarna. Vill socialdemokraten Lars Mejern Larsson förklara varför han vill använda mindre pengar till drift och underhåll av järnvägen genom att vara ineffektiv och skapa ett monopol? Kan sverigedemokraten Tony Wiklander förklara varför han inte tror på statens utredningar som på ett tydligt sätt redovisar att vi genom konkurrens får ut 25 procent mer drift och underhåll på varje satsad skattekrona med bibehållen kvalitet och säkerhet? Kan miljöpartisten Stina Bergström förklara vad ni egentligen menar när ni vet att Trafikverket redan i dag har fullt ansvar för drift och underhåll? Genom ert tillkännagivande vill ni stärka denna roll, och då yrkar ni bifall till vänsterpartisten Lars Ohlys motion om att underhållet på Sveriges järnvägar ska tillbaka till staten. Om du inte menar att du vill ha monopolet tillbaka, ta då hela den tid som du har i ett replikskifte och försök förklara för svenska folket vad du egentligen menar. Till vänsterpartisten Siv Holma kan jag bara säga grattis, för hon är den i vänsterblocket som ska känna sig riktigt nöjd. Holma har lyckats samla skaran till att yrka bifall till en genuin vänstermotion om återsocialisering av järnvägens underhåll i Sverige. Grattis, Siv Holma! Förlorarna är hela landets tågresenärer som kommer att få uppleva mer administration i miljardklassen och mindre drift och underhåll av järnvägen. Men om ideologi går före fakta och praktiskt tänk spelar det ingen roll i Vänsterns värld vad verkligheten säger. Oppositionen vill återsocialisera med motiveringen att järnvägens underhållsarbete ska organiseras för att vara effektivt, samordnat och säkert. Det är därför mycket märkligt att de vill gå tillbaka till en tid då driften och underhållet var mindre effektivt än vad det är i dag. Jag ser detta som ren och skär populism. Socialdemokraterna har tillsammans med Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern försökt göra konkurrensutsättningen och de privata aktörerna till syndabock för järnvägens vinterproblematik. På så sätt försöker även socialdemokrater gömma undan sin tidigare underfinansierade infrastrukturpolitik som de bedrev när de hade regeringsmakten. Vi är alla väl medvetna om vilka svåra påfrestningar landets resenärer och transportföretag råkar ut för när järnvägen inte fungerar. Men vi skiljer oss verkligen åt när det gäller orsak till problemen. Oppositionen försöker ta en enkel väg och vinna poäng hos resenärer och godstransportörer genom att beskylla de privata aktörerna för tågkaoset de senaste vintrarna. Detta är en starkt populistisk riktning som vi börjat bli vana vid att se från oppositionens företrädare i trafikutskottet. Men ändå slutar man aldrig att förvånas. Det var ju faktiskt under tidigare regering med Göran Persson i spetsen som driften och underhållet började konkurrensutsättas. Det är inte konkurrensutsättningen som är orsaken till det eftersatta underhållet, utan det är det faktum att tidigare S-regeringar underfinansierat järnvägssystemet. Detta vittnar både järnvägsentreprenörerna och den ansvariga myndigheten Trafikverket om. De berättar om slitna och gamla spår, växlar, signaler och kontaktledningar. Såväl Trafikverket som underhållsentreprenörerna har äntligen börjat se positiva effekter av de historiskt stora satsningar som alliansregeringen gör på infrastrukturen. Gunnar Malm, generaldirektören i Trafikverket, uttalade sig i Dagens Industri den 29 maj: "Att järnvägen i alla lägen inte presterar på det sätt kunderna förväntar sig beror inte på en konkurrensutsättning av järnvägens underhåll, utan har sina orsaker i decenniers brist på satsningar på att anpassa järnvägen till kundernas krav. Jag ser därför med oro på om den positiva utvecklingen vänts inom de kommande åren genom omorganisationer, som också negativt påverkar våra entreprenörers framtidsbedömningar och satsningar. Vi behöver uthålligt fortsätta den väg som påbörjats." Detta är starka ord av generaldirektören Gunnar Malm och en fullständig sågning av socialdemokrater, sverigedemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. Det är först efter att vi synliggjort problemen och investerat i vårt befintliga system som vi kan se förbättringar, vilket just nu sker. Regeringen satsar 80 procent mer på drift och underhåll än vad som gjordes i den tidigare socialdemokratiska planen. När Alliansen tillträdde rådde det stora brister på infrastrukturområdet. Drift och underhåll var eftersatta sedan länge eftersom Socialdemokraterna struntat i att vårda det befintliga systemet till förmån för löften om att bygga nytt - allt i hopp om att vinna ökat stöd hos väljarna genom ofinansierade löften. Löftena medförde ett växande skuldberg när S-företrädare åkte land och rike runt för att klippa invigningsband men tyvärr med en tom plånbok. Jag är ödmjuk inför att det inte går att få ordning på allt eftersatt underhåll över en natt. Det tar tid oavsett hur mycket pengar vi nu anslår. Det går nämligen inte att göra allt direkt om man samtidigt ska hålla våra järnvägar öppna. Det finns inget politiskt parti som säger att vi ska stänga av landets järnvägar för att rusta dem på absolut snabbaste sätt. Det är ändå förnuftigt, för det skulle få enormt stora konsekvenser för landets tågresenärer. Herr talman! Jag ser att min talartid har gått ut, men jag har en del kvar och kommer att fortsätta på grund av att detta är den viktigaste frågan under mina 14 år i trafikutskottet. Utöver Trafikverkets rapporter om att konkurrensutsättningen effektiviserat underhållsverksamheten uttalade sig Gunnar Malm också i Göteborgs-Posten den 24 maj. Generaldirektören säger bland annat: Skulle vi tvingas utföra underhållet blir det förmodligen dyrare och mindre effektivt. Detta lyssnar inte Mejern Larsson på. Gunnar Malm säger också att underhållet de närmaste åren skulle drabbas av väldiga problem och ökade kostnader. Detta lyssnar inte Lars Mejern Larsson på. Malm säger att de som klagar på sjunkande effektivitet och ökade kostnader inte har stöd för sina teser utan att det bara är tyckande. Det är starka ord av Gunnar Malm som borde ge vänsterblocket en tankeställare. Tar inte oppositionen Trafikverket på allvar? Är det inte viktigt att lyssna på den myndighet som bär det övergripande ansvaret? Spelar inte Trafikverkets kunskaper någon roll när motsatsen gör att man kan påstå sig ha lösningen på vinterproblematiken? Varför ska vi tvinga bort tusentals privatanställda inom järnvägssektorn för populistiska svängningar? Hur har ni tänkt finansiera den nya myndighet som återsocialiseringen medför? Den nya drifts och underhållsorganisation som måste till behöver köpa nya maskiner och anställa personal. Har Socialdemokraterna tänkt ta pengar från skolan eller äldreomsorgen, eller ska ni rent av skuldsätta landet? Vad är er signal i dag till alla landets privata järnvägsoperatörer? Ska de redan i dag försöka sälja sina maskiner som de framöver inte kan använda när er politik blir verklighet? Att ni ger en skrämmande signal om att man i Sverige inte kan verka på järnvägsområdet kommer att ge konsekvenser redan i eftermiddag, vid den votering som vi då ska ha, när marknaden får klart för sig att det finns en majoritet i denna riksdag som vill ha bort dem. Det är mycket svårt att se den röda tråden i Socialdemokraternas politik. Så sent som i slutet av mars gick socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven ut och sade att han inte vill återreglera redan avreglerade marknader - det är värt att påtala igen. Men detta är precis vad som nu förenar vänsterblocket. Det är förbryllande att Socialdemokraterna upphäver reformer som de själva har genomfört. Vill Mejern säga här i talarstolen att Göran Persson hade fel som påbörjade avregleringen med att konkurrensutsätta underhållet på Sveriges järnväg? Vill Mejern säga här i talarstolen att hans partiledare Stefan Löfven har fel, när han säger att hans socialdemokratiska parti inte vill återreglera, och att du har rätt, som tycker tvärtom och har hand om det här betänkandet i Sveriges riksdag? För att fortsätta den positiva utvecklingen av järnvägens gods och persontrafik krävs förutom ökade resurser även konkurrensutsättning av underhållsarbetet. Det gör nämligen att vi får mer järnväg för pengarna och fler innovationer, eftersom fler aktörer bidrar till ökad effektivitet och minskade kostnader. Detta är alltså oppositionen emot och föredrar att vi återgår till det gamla och får mindre pengar till järnvägen. Det luktar faktiskt gammal planekonomi och socialism i ny tappning. Dagens ärende - och det beslut som vi nu befarar att det blir majoritet för i kammaren - är det allvarligaste och farligaste beslut som jag kan se mot landets järnväg och dess resenärer och dess godtrafik. Jag kan bara vädja till ert förnuft att instämma i reservation 13. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 13, och i övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på motionerna. I detta anförande instämde Christer Akej, Lotta Finstorp, Gunnar Hedberg, Jonas Jacobsson Gjörtler, Edward Riedl, Jessica Rosencrantz och Eliza Roszkowska Öberg , samt Lars Tysklind , Anders Åkesson och Annelie Enochson .
Herr talman! Jag såg på klockan och tror att Jan-Evert Rådhström var uppe i 16-17 minuter här i talarstolen plus 14 år i riksdagen - ändå pratar han här i riksdagen om ett förslag som inte ligger på bordet. Nej, herr talman, både i Kvällsposten och från Sveriges riksdags talarstol har vi hört den moderata riksdagsledamoten Jan-Evert Rådhström förfäkta att vi i majoriteten skulle vilja återsocialisera järnvägsunderhållet. För det första: Vad är det för uttryck? Finns ordet över huvud taget i Svenska akademiens ordlista? För det andra: Ska vi inte ta den här frågan på allvar? Inte vill svenska folket att vi ska stå här i riksdagens kammare och raljera över en så viktig fråga som en fungerande tågtrafik i 2000-talets Sverige. Sverige tillhör i dag en liten minoritet av västeuropeiska länder som lägger ut hela underhållet av den svenska järnvägen på entreprenad. Tjänsten upphandlas av Trafikverket, som sedan ett par år tillbaka inte längre har möjligheten att utföra något eget underhållsarbete över huvud taget. Förra året tog det brittiska företaget Balfour Beatty Rail över järnvägsunderhållet i Västsverige. De misslyckades totalt. Det visar att företaget inte hade tillräckligt med kvalificerad personal och att den avtalade summan inte räckte på långa vägar. Företaget hade lagt ett underbud för att vinna upphandlingen. Förlorarna var de svenska tågresenärerna. Trafikverket tvingades i höstas bryta kontraktet och ge Balfour Beatty Rail ytterligare 125 miljoner kronor som plåster på såren. Jag upprepar, herr talman, från mitt anförande: Vad vill Alliansen? Vilka förslag och idéer har de för att få Sverige att komma tillbaka på banan? Kommer Alliansen med lösningen, eller kommer den fortsatt att vara en del av problemet?
Herr talman! För att börja med en del av svaret på din fråga: Jag tror inte att det har gått obemärkt förbi att vi har vidtagit enormt mycket åtgärder för att förbättra det svenska underhållet på järnvägssystemet. Vi har startat en produktivitetskommitté som ser på alla delar av hur vi stärker och förbättrar effektiviteten på entreprenader och så vidare. Vi jobbar med såväl innovations som funktionsupphandlingar, vilket också är enormt viktigt. Det är något som var fjärran under socialdemokratisk ledning. Vi har ökat underhållet med 80 procent till drift och underhåll, vilket var fjärran för socialdemokratin, som också hade en ofinansierad budget. Jag tycker nästan att det är oförskämt när Mejern påstår att jag raljerar över en viktig fråga. Det är en enormt viktig fråga. Därför överskred jag tyvärr till och med min tid i talarstolen. Du glömde att tala om att Sverige också är effektivast i Europa på drift och underhåll - vi får ut mest. Men jag sade också i mitt anförande att vi har lång väg kvar. Det Mejern inte vill nämna i talarstolen och som svenska folket behöver få vetskap om är att Lars Mejern Larsson yrkar bifall till Lars Ohlys motion T459, där han faktiskt säger att banunderhållet ska återgå i egen regi hos Trafikverket. Det är andra att-satsen i den motionen, för att påminna Mejern om att det är en återsocialisering som ni yrkar på.
Herr talman! Jag blir utan svar. Jan-Evert Rådhström är nog den ende som är nöjd och tycker att i verkligheten går tågen, som du uttryckte dig. Rådhströms svar avslöjar att han inte känner till lagen om arbetsgång, det vill säga: När man arbetar med en lösning av ett problem är det lättare om man har svaret. Snö, motvind, fallande träd, signalfel, löv på spåren, kontaktledningsdvala och solkurvor - jag säger som Berglin i förrgår i Svenska Dagbladet: "När går svenska tåg som dom skall?"
Herr talman! Man ska inte säga att en person föds för sex år sedan. Men vi har 30 år av eftersatt underhåll när ditt parti hade ansvar - det är tyvärr så, Mejern Larsson. Jag ser att jag inte får någon mer replik och beklagar det. Jag får ingen replik av Stina Bergström som vill gå upp och försvara detta. Även Stina Bergströms att-sats yrkar du bifall till, hennes att-sats att Trafikverket ska sköta underhållet i egen regi. Lars Ohlys motion har jag förklarat tydligt. Du yrkar också bifall till Ygemans motion om att det avhjälpande underhållet ska utföras i egen regi. Inte med ett ord nämnde Lars Mejern Larsson i anförandet vad det är ni de facto yrkar bifall till. Ni yrkar bifall till motioner som vill återsocialisera drift och underhåll av det svenska järnvägsnätet, vilket innebär ineffektivitet, ökade kostnader, mindre användning av våra skattemedel och att 2 600 personer i den privata järnvägssektorn inte kan verka i vårt land. Förstår Lars Mejern Larsson signalvärdet efter kvällens votering? Tror Mejern att detta leder till att de som sitter på styrelsesammanträden i Europa vill göra nya satsningar i Sverige? Nej, naturligtvis inte! Nu tittar de på om de kan sälja maskinparken - möjligtvis kan de sälja den till Trafikverket, men annars ska den säljas utomlands. Det är detta som är konsekvensen av vänsterpolitik i denna kammare.

Herr talman! Det började med en vattendroppe - en vattendroppe i en kall tunnel - som fick sällskap av flera droppar och växte till en istapp. Till slut var istappen så stor att den nådde ned till en kontaktledning, och strömavbrottet var ett faktum. Tågresenärer fick evakueras ur tunneln. Tågtrafiken i Stockholmsområdet stod stilla i timmar. Varför hade ingen plockat bort istappen innan det var för sent, Jan-Evert Rådhström? Istappen i Södertunneln i Stockholm i januari är bara ett exempel på vad som kan hända när saker ramlar mellan stolarna - när ansvaret för järnvägen splittras upp på alltför många aktörer utan samlat ansvar. Ingen känner ansvar för att hålla koll på vattendropparna. Vår järnväg är gammal och sliten och i stort behov av omvårdnad. Miljöpartiet presenterade i höstas i samband med vår höstbudget ett tåglyft med kraftigt ökade anslag till underhåll och investeringar i järnvägsnätet. Vi behöver satsa mer pengar på järnvägen, men vi måste också se till att pengarna används på ett smart sätt. Att använda 125 miljoner till att lösa ut en järnvägsoperatör som inte får bort snön från spåret är inte ett smart stöd. Det vet vi nu att också vårt konstitutionsutskott håller med om, har jag läst i dagens tidning. Avregleringen av tågtrafiken har skapat en rad problem för resenärerna. Det har blivit höjda biljettpriser, krångligare biljettköp, långa väntetider, stängda stationer, dumpade anbud och sämre snöröjning och underhåll. Vi behöver tänka om och göra rätt. Miljöpartiet vill ha en ny tågordning. Med en ny tågordning får vi bland annat ett bättre samordnat underhåll av järnvägen. Det gläder mig mycket att vi i dag ska ta ett beslut om ett tillkännagivande till regeringen med begäran om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om just detta. Jag vill självklart yrka bifall till utskottets förslag i den delen. Jag vill också passa på att instämma i Lars Mejern Larssons anförande. Vad är det då som inte fungerar? Varför kan vi inte fortsätta som nu? Vad är det för fel med att entreprenör A får ta hand om sträcka 1 i några år för att sedan lämna över till entreprenör B, som tidigare har tagit hand om sträcka 2 i några år och som nu lämnar över till entreprenör C, som är ny på marknaden och försöker köpa över anställda och maskiner från både A och B? Vad är det för fel med att de banarbetare som tagit hand om en bit järnvägsräls under ett par år och lärt känna den får packa ihop och lämna över till ett annat gäng? Herr talman! Jag skulle kunna argumentera länge för att vi måste göra något åt dagens situation. Jag skulle kunna nämna många exempel, men jag tänker nöja mig med ett ytterligare från dagens Sverige. För ett år sedan ägde ett allvarligt tillbud rum i Nyhem, mellan Bräcke och Långsele. Där hade det nyligen varit ett skifte mellan en entreprenör och en annan. En signalledning hade slagits ut av åskan och skulle repareras. Jag har läst Trafikverkets rapporter om detta tillbud och om många andra tillbud och olyckor, och det är skrämmande läsning. Trafikverket slår fast att orsakerna till tillbudet var banarbetare som hade tvingats jobba alltför många timmar, inte hade fått rätt utbildning och inte hade fått veta vad de skulle göra eller vad den tidigare entreprenören hade gjort. Slutresultatet blev att två godståg var nära att kollidera eftersom de båda fick grönt ljus på den enkelspåriga sträckan. Herr talman! Vi som kommer ihåg järnvägsolyckorna i England i slutet av 1990-talet har inte svårt att dra paralleller. Olyckan i Southall med 7 döda och 139 skadade, Ladbroke Grove-olyckan med 31 döda och 520 skadade och Hatfield-olyckan med 4 döda och 70 skadade blev till slut för mycket. Det engelska experimentet med att sälja ut järnvägsunderhållet avslutades. Politikerna tog sitt förnuft till fånga och tog tillbaka driften och underhållet i statlig regi. Låt oss sätta stopp för det svenska experimentet innan vi får allvarliga olyckor i Sverige! Nej, herr talman, Miljöpartiet anser inte att alla avregleringar är av ondo. Bättre samordnad drift och underhåll handlar bara om sunt förnuft. Det handlar om att få tåg i tid. Det handlar om att hitta den lösning som är bäst för att ta hand om ett komplicerat och sammanhängande system - ett sådant system som järnvägen är. Ett sammanhängande system måste ha ett sammanhängande underhåll. En istapp i Stockholm skapar problem inte bara för stockholmarna utan även för oss som hamnar i stillastående tåg i Värmland, Malmö och Göteborg. Någon måste ha det fulla ansvaret och kompetensen. Då kommer jag till frågan: Vad ska vi ha i stället? Det är detta som regeringen nu får i uppdrag att föreslå. Miljöpartiets förslag är att tidigare Banverket Produktion, nuvarande Infranord, åter ska bli en del av Trafikverkets verksamhet. Det anser vi ger förutsättningar för mer personal på spåren och mer nytta för pengarna. Herr talman! Avregleringarna har fört en del goda saker med sig. Att länstrafikbolagen har fått möjlighet att köra tåg har lett till att fler har kunnat åka till jobbet och skolan, men om vi ser till priset för resandet har det gått åt fel håll. Priserna för tågresorna har ökat mer än både bensinpriset och konsumentprisindex sedan avregleringen började 1980. I dag är det ofta billigare att flyga mellan Stockholm och Göteborg, fastän 90 procent av svenska folket enligt en färsk Sifoundersökning tycker att det borde vara tvärtom. Svenska folket vill resa klimatsmart. Det ligger på oss politiker att se till att det klimatsmarta tåget blir billigare än flyg och bil. Med regeringens politik blir det tvärtom. Exempelvis leder de höjda banavgifterna till ännu högre biljettpriser. Tåget ska vara billigare än flyget och bilen. Det tycker Miljöpartiet. Det måste också vara enkelt att boka biljetter. Miljöpartiet vill att det ska finnas en nationell, samordnad biljettbokning där samtliga operatörer är med samt ett prisvärt riksårskort för all kollektivtrafik i hela Sverige. I Schweiz kan du köpa ett sådant kort för 25 000, och du kan åka på samtliga landets tåg, bussar och båtar ett helt år. Det har blivit jättepopulärt. Många tycker att de klarar sig utan bil när de bor i Schweiz. I Sverige kan man i och för sig köpa ett liknande kort, men det kostar mer än det dubbla, 57 000 kronor, och det är inte lika rikstäckande. Herr talman! Jag vill yrka bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets reservation nr 16, Resenärsfrågor, som handlar om detta och mycket annat. Dagens betänkande handlar också om den nya kollektivtrafiklagen, som började gälla i år, eller snarare om tillägg och ändringar i den. Det sista året innan den nya lagen trädde i kraft har präglats av ett omfattande utredningsarbete och politiska strider om vem som ska styra över kollektivtrafiken i många regioner. Det har lett till att arbetet med att utveckla och fördubbla kollektivtrafiken helt har fått stå tillbaka, och det är väldigt synd. Osäkerheten om hur den nya lagen ska tolkas är fortfarande stor. Miljöpartiet röstade nej till den och är fortfarande kritiskt till den, men vi finner det inte rimligt att riva upp lagen precis när den har trätt i kraft. Vi, liksom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, vill däremot att regeringen återkommer till riksdagen med en utvärdering av vad lagen har inneburit, bland annat för målet om en fördubblad kollektivtrafik till år 2020. Den nya lagen är utformad för att underlätta för kommersiell kollektivtrafik. Ja, det kan väl vara bra, men den är också utformad så att den försvårar för offentligt finansierad trafik. Låt mig bara nämna ett exempel! En kommersiell aktör kan med en månads framförhållning börja köra buss på en ny sträcka, men om de offentliga aktörerna vill göra detsamma är det ett par års ledtid. Turen ska in i ett trafikförsörjningsprogram. Därefter ska den beläggas med allmän trafikplikt, och sedan ska den upphandlas. Det står ingenstans uttryckligen att det är förbjudet för myndigheten att införa trafikplikt på enskilda linjer med kort varsel, men det är uppenbart att det är byråkratiskt och en mycket långsam hantering. Det är en månad för kommersiell trafik och flera år för offentligt finansierad. Det anser Miljöpartiet är helt orimligt. Visst är det positivt med framförhållning och att man utreder och utvecklar kollektivtrafiken i regionen på ett riktigt sätt, men ibland kan behov av offentligt finansierad trafik uppkomma väldigt snabbt. Jag kan nämna ett exempel från min egen kommun, Kils kommun. För några år sedan kunde vi snabbt träda in och hjälpa Karlstads universitet med att hitta boende för alla deras studenter, för det hade blivit akut brist på studentbostäder i Karlstad. Kils kommun hade lediga lägenheter, och vi kunde erbjuda de studerande bra och prisvärt boende inom pendlingsavstånd från Karlstad. En direktbuss sattes in till universitetet från Kil inom några veckor. Med den nya lagen skulle en sådan snabb lösning inte vara möjlig, även om, som i det här fallet, kommunen är beredd att betala hela kostnaden för bussen. Bussen hade inte varit på plats förrän studenterna skulle ta sin examen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 6 som handlar om kommuners möjlighet att ha en högre ambitionsnivå vad gäller den offentligt finansierade kollektivtrafiken. Herr talman! Självklart ställer jag mig bakom alla Miljöpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till de nämnda reservationerna, nr 6 och 16.

Herr talman! Jag har en viss förståelse för att ni inte begärde replik på mitt anförande allihop förut, för ni har tydligen väldigt olika ingångar i vad ni faktiskt har för tillkännagivande i dag. Lars Mejern Larsson försökte få det i dunkel. Stina Bergström är något tydligare. Jag vill få höra en gång till av Stina Bergström vad hon faktiskt säger. Du säger att det är ett uppdrag att få drift och underhåll i egen regi. Är det något annat än att Trafikverket ska ha ett monopol och sköta det själv? Det är en fråga jag har. Samtidigt kan du tala om hur du ser på alla privata aktörer på svensk tågmarknad i dag, de 2 600 som jobbar inom denna sektor och är privatanställda. Vad ska de göra när du har fått som du vill med att Infranord ska vara den aktör under Trafikverket som sköter drift och underhåll? Ska vi säga hej då till den privata sektorn inom svensk tågnäring?
Herr talman! Jag kan väl börja med att upplysa Jan-Evert Rådhström om att jag inte hade möjlighet att begära replik på Jan-Evert Rådhströms anförande. Sådana är reglerna i den här kammaren. Men nu har vi ett replikskifte, och det är bra. Jan-Evert Rådhström vill att jag ska utveckla lite vad tillkännagivandet går ut på. Det är precis som det står i texten. Vi ger regeringen i uppdrag att komma tillbaka med ett förslag på ett bättre samordnat underhåll. Det är just det som är den stora frågan. Det är det som är det stora problemet, som vi har. Vi har ett underhåll som inte fungerar. Det handlar inte om bara att pytsa in mer pengar i systemet. Vi måste också se hur vi får bäst nytta för de här pengarna. Många av dem som i dag jobbar ute på rälsen har redan tidigare varit anställda inom Trafikverket eller dåvarande Banverket. Jag ser inte att vi behöver färre personer som jobbar ute på spåren. Jag tror att vi i framtiden och med bättre samordnat underhåll kommer att få mer pengar till arbete ute på spåren. Jag tror inte att någon av de privata aktörerna, de som jobbar ute på spåren, behöver vara oroliga för detta, Jan-Evert Rådhström.
Herr talman! Stina Bergström är tydlig. De utländska företagen, som verkar i Sverige med dessa 5 000 anställda, kan i eftermiddag, efter dagens votering, konstatera att det är precis som Alliansen befarar. Stina Bergström anser att de inte har något berättigande, utan de anställda ska möjligen kunna få jobba åt Infranord, som ska vara en avdelning under Trafikverket. Det är ett mycket allvarligt besked, att vi har en hel sektor i Sverige som inte har något berättigande. Jag skulle vilja ställa en fråga när du nu säger, lite mer höljt i dimma, att ni ber regeringen återkomma: Hur kommenterar Stina Bergström att Stina Bergström de facto yrkar bifall till den andra att-satsen i Lars Ohlys motion 459? Det står: "Trafikverket ska utföra det nödvändiga banunderhållet i egen regi." Kan Stina Bergström i en mening tala om för Sveriges tågintresserade om det innebär att vi har konkurrens på drift och underhåll på järnvägen i Sverige? Eller kommer vi att ha monopol och återsocialisering?
Herr talman! Jag får väl upprepa vad vi tänker besluta i eftermiddag i den här kammaren. Vi kommer att ge regeringen i uppdrag att komma tillbaka till riksdagen med ett förslag på ett bättre samordnat underhåll. Vi har delvis yrkat bifall till ett antal motioner som vi har väckt, samtliga tre rödgröna partier. Vi tycker lite olika. Vi har lite olika förslag på det här. Jag hoppas att Jan-Evert Rådhström, precis som hans partikamrater i ett annat land, England, kan ta sitt förnuft till fånga och se att vi måste göra om och göra rätt i den här frågan. Jag tycker att det är väldigt intressant. Jag har varit i England, och senast för några veckor sedan träffade jag en engelsman i Köpenhamn på ett ordförandemöte och diskuterade den här frågan. Det var intressant att se att man är så överens i England i den här frågan, om att man faktiskt gjorde fel. Man kan faktiskt ändra sig och se att det är ett annat system man måste ha. Man måste kunna se det. Även om man har tagit ett beslut en gång måste man se hur verkligheten ser ut i dag. Blev det bra? Nej, det fungerar inte. Då måste vi göra något annat, Jan-Evert Rådhström. Det får bli mina slutord.

Herr talman! Betänkandet innehåller en hel del saker: propositionen Komplettering av kollektivtrafiklagen , skrivelsen Arlandabanan , fyra följdmotioner till dessa samt 27 motioner från allmänna motionstiden. Det är alltså ett gediget betänkande som handlar om många viktiga frågor, men det har väl en tendens att försvinna i debatten här.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 En sådan sak är kompletteringen av kollektivtrafiklagen, något som bland andra Stina Bergström här tagit upp. En av huvudpunkterna är att kollektivtrafiklagen ska gälla även kollektivtrafik på vatten. I och med det gäller kraven i kollektivtrafiklagen även för kollektivtrafikföretag som kör sjöburet. Det innebär att man har anmälningsplikt och också skyldighet att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt informationssystem. Detta ger en styrka när det gäller att få ett sammanhållet system för kollektivtrafiken. Jag tror att det mycket är vad även Stina Bergström efterfrågar. Dessutom främjas med detta ett trafikslagsövergripande tankesätt, något som nu för tiden genomsyrar det mesta. Den möjlighet som en regional kollektivtrafikmyndighet får för att organisera och lämna ersättning för nationsöverskridande kollektivtrafik - kollektivtrafik till ett grannland i en region där det fungerar över nationsgränsen - är en helt naturlig utveckling, inte minst för oss som bor i gränstrakter och som vet hur det fungerar med en gemensam arbetsmarknadsregion. Sedan finns det också en del andra ändringar, bland annat att en kommun kan förhandla med kollektivtrafikmyndigheten och få en bättre kvalitet om man är med och kan förhandla fram separat finansiering - detta står i en ny paragraf. Herr talman! Jag lämnar nu detta och går över till frågan om drift och underhåll av järnväg - en fråga som fått en principiellt och, vill jag påstå, ekonomiskt mycket stor betydelse. Mycket har hänt i hur vi tänker när det gäller infrastruktur i och med att vi nu tänker trafikslagsövergripande. Den här gången får vi väl hålla oss till järnvägen. Vi kan säkert vara överens om att svensk järnväg har brister, men egentligen är det inte vad vi diskuterar. Många brister har beskrivits här i talarstolen. Det är inte så att någon förnekar att det finns brister i järnvägssystemet. Att förneka det vore ren dumhet. Vad beror då de här bristerna på? Jo, som det påpekats här beror de på eftersatt underhåll i decennier. Vi kan vara överens om att det inte lyckats så bra i det avseendet. Tiotals år har gått under vilka järnvägen fått förfalla. Just detta faktum konstaterade Alliansen år 2006. Det är ingen tillfällighet att anslagsnivån för drift och underhåll av järnväg höjts från nivån 3,8 miljarder år 2006 till drygt 7 miljarder nu 2012. Framåt har vi att ta ställning till Kapacitetsutredningens resultat. Man visar tydligt att för att återställa järnvägen till det skick som den byggdes för krävs det, som man nämnt, 38 miljarder under tio år. Man är också noga med att säga att det här tar sju till tio år. Drifts och underhållsarbeten på järnvägen måste göras i lagom takt om järnvägssystemet samtidigt ska vara i gång. Vi har väl ingen annan åsikt än att järnvägen ska fungera under den tid arbete pågår. Lite av den principiella diskussionen gäller om en sak som utsätts för konkurrens ger större effektivitet och lägre priser. Det är vi kanske inte helt överens om, men det kan vi alltid diskutera. Tydligen var det i alla fall en gemensam ståndpunkt för drygt tio år sedan när man började med att successivt konkurrensutsätta driften och underhållet av järnvägen. Man har nu visat att det lett till kostnadssänkningar med ca 25 procent. I många sammanhang har detta sammanfattats med att man får mer järnväg för pengarna. Endera accepterar man detta, eller också tycker man inte så. Jag får uppfattningen att den samlade oppositionen med socialdemokrater, miljöpartister, sverigedemokrater och vänsterpartister inte har nämnda uppfattning i och med det förslag som läggs fram - ett förslag som jag anser är rent kontraproduktivt i sammanhanget. Herr talman! Det är inte helt lätt att tolka vad förslaget till tillkännagivande egentligen innehåller. Och inte har jag blivit så mycket klokare av debatten här - ja, kanske lite klokare av att vi ska bortse från det som står i motionerna, om jag tolkar Stina Bergström rätt. Det får vi kanske diskutera vidare. Man kan kalla det för vad man vill - socialisering eller återreglering. Det har liksom ingen betydelse i sammanhanget. I förslaget till tillkännagivande står det så här: Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag på hur underhållet av järnvägsinfrastrukturen ska organiseras. Det handlar om ett effektivt och samordnat underhåll. "Underhållsorganisation" nämner man. Det är ett starkt tryck på detta med organisation här. Tidigare har, kan vi väl vara överens om, det finansiella egentligen varit huvudproblemet. När det gäller att få pengarna att räcka är detta med att på effektivaste sätt organisera sig väldigt viktigt. När det gäller motionerna föreslår Miljöpartiet att Infranord tar hand om det hela. Socialdemokraterna vill att avhjälpande och förebyggande underhåll ska ske i Trafikverkets regi. Vänstern vill att Trafikverket ska utföra det nödvändiga banunderhållet i egen regi. Ni får vara tydliga om att ni egentligen menar att regeringen ska se över problematiken i största allmänhet. Ni får gärna göra klarlägganden här ifall jag dragit felaktiga slutsatser. Det är naturligtvis viktigt vilka signaler vi här får. Men ännu viktigare är tydliga signaler till dem som jobbar inom järnvägen och att det finns en bransch som har löpande avtal och som är beredd att satsa i Sverige. Man är beredd att skapa kvalitet i sin organisation för att kunna jobba vidare i Sverige. Men då måste man veta att det finns en marknad. För några veckor sedan diskuterade vi avregleringen av bilbesiktningen. Jag dristade mig då att citera vad Socialdemokraternas partiledare sagt i en intervju i Dagens Nyheter. Jag vill ta upp det igen. Löfven var väldigt tydlig: "För oss är det inte viktigt att återreglera, att gå tillbaka till det som var . Utan poängen är att se hur vi skapar bra verksamhet." Jag har svårt att se att en konkurrensutsättning av drift och underhåll av järnvägen som sänkt kostnaden med i storleksordningen 25 procent - med bibehållen kvalitet - inte skulle vara bra verksamhet. Jag är även här öppen för att någon rättar mig ifall jag missuppfattat detta eller om det finns andra avsikter med tillkännagivandet. Herr talman! Jag lämnar nu också detta område. Mycket har sagts, och jag kan instämma i det som Jan-Evert Rådhström under sina talarminuter här framfört. Det finns också andra saker i betänkandet, till exempel under rubriken "Gotlandstrafiken". Också om denna har det varit en diskussion fram och tillbaka. När man läser utskottsmajoritetens - Alliansens - text och reservationen från de rödgröna är det ingen riktigt slående skillnad. Vi är väl överens om att ha väl fungerande förbindelser mellan fastlandet och Gotland för både gods och passagerare. Vidare ska det fortsatt vara ett statligt ansvar, och vi är överens om att slopa Gotlandstillägget som inte är en så lysande idé. Men det gäller att se helheten i detta och att vi tar med de här komponenterna när vi ska diskutera nya avtal om Gotlandstrafiken. Jag vet inte vad tillkännagivandet i reservationen skulle leda till ytterligare, men det kanske också någon kan förklara. Jag var på Gotland häromdagen och träffade en del näringsidkare. En uttryckte det väldigt bra när hon sammanfattade vad allt går ut på och kom med uppmaningen: Lägg fokus på att göra Gotland tillgängligt! Det är det som man faktiskt vill på Gotland, att inte tröskeln blir för hög och entrébiljetten för dyr. Exakt hur det ska gå till får vi se i den fortsatta processen. Nu är avtalet förlängt och 2017 ska det bli ett nytt avtal. Då gäller det att ha med alla dessa komponenter. Gotlandstillägget har diskuterats under årtionden. Det är inget akut uppstått problem, utan det har funnits flera tillfällen att lösa den problematiken. Vi får väl hoppas att vi gör det vid nästa tillfälle. Herr talman! Jag ska säga några små ord om Arlandabanan. En skrivelse från regeringen behandlas i betänkandet som handlar om Arlandabanan. Jag ska inte beskriva den exakta bakgrunden. Men det finns en rätt för A-train att nyttja banan fram till 2040. Det är både en rätt att nyttja banan och en skyldighet att driva snabbtågsverksamhet, det vi kallar Arlanda Express. Dessutom har A-train en skyldighet att låta andra tågföretag nyttja spåren på Arlandabanan i den utsträckning som det finns ledig kapacitet. För detta erhåller man ban och passageraravgifter, och det är ju inte märkligt om man står för kostnaderna för banan. Det här har resulterat i en samordnad pendeltågstrafik där SL och Upplandstrafiken deltar. Det pågår nu förhandlingar om direktgående pendeltåg från Älvsjö till Uppsala via Arlanda. Systemet utvecklas så att det blir fler alternativa avgångar. Det finns en option för staten att lösa in A-train som kan utnyttjas från juli 2012. Men i grunden finns det inga avtalsmässiga förutsättningar för det, för de har ju uppfyllt kraven på integrerad trafik, inte minst genom pendeltågs och även fjärrtågsstoppen vid Arlanda. Siffran 114 avgångar från Arlanda ett vardagsdygn med andra företag än Arlanda Express låter väldigt hög, men det är den kanske inte. Det kanske blir så om man börjar räkna in alla pendeltåg och fjärrtåg. Jag har väl ingen anledning att tvivla på den siffran. När det gäller optionen är det på rent företagsekonomiska grunder svårt att motivera kostnaden för att lösa in optionen. Dessutom är det oerhört svårt att se syftet med att göra det. Jag kan inte se annat än att regeringen har kommit fram till helt riktiga slutsatser när det gäller den fortsatta driften av Arlandabanan. I detta anförande instämde Christer Akej, Lotta Finstorp, Gunnar Hedberg, Jonas Jacobsson Gjörtler, Edward Riedl, Jessica Rosencrantz, Eliza Roszkowska Öberg och Jan-Evert Rådhström samt Anders Åkesson och Annelie Enochson .
Herr talman! Lars Tysklind nämnde kollektivtrafik på vatten. Det är någonting som vi i Miljöpartiet i vår svarsmotion om förändringar av kollektivtrafiklagen har ställt oss negativa till, och det har sina skäl. Jag har nämligen läst propositionen och också de remissyttranden som kom in med anledning av förslaget att kollektivtrafiklagen också ska innefatta kollektivtrafik på vatten. Det är ingenting som vi behöver göra enligt EU, för i EU lägger man det ofta utanför. Regeringen skulle ha kunnat välja att säga att det är upp till trafikmyndigheterna att själva bestämma om de vill ha med kollektivtrafiken i vatten i trafikförsörjningsplanen, med den byråkrati och långa process som det innebär, men det har man valt att inte göra. Bland annat Luleå och Karlstads kommuner har uttryckt sina farhågor för att det här kan försvåra för kommersiella aktörer, att tröskeln blir högre med en anmälningsplikt, och att det också kan försvåra för de kommunala aktörer som vill starta kollektivtrafik på vatten. Jag skulle vilja höra om Lars Tysklind, som bor i en kuststad och förstås har erfarenheter av kollektivtrafik på vatten, också ser de här farhågorna.
Herr talman! I min hemkommun har det funnits och finns även nu mycket kollektivtrafik på vatten som har drivits både av Västtrafik och av kommersiella intressen. Så är det ju även här i Stockholm. Den typen av kollektivtrafik finns lite varstans. Det som blir styrkan när man tar in kollektivtrafik på vatten i kollektivtrafiklagstiftningen är, precis som jag sade från talarstolen, att även den typen av kollektivtrafik blir en del av helheten och att man får ett sammanhållet system. Jag tror inte alls att man behöver göra informationsskyldigheten alltför komplicerad, men för konsumenten måste det vara en stor fördel att kunna se vilka både kommersiella och kommunala kollektivtrafiksystem som finns på vatten i det område där man är. Med det trafikslagsövergripande tankesätt vi har vore det märkligt om vi hade olika lagstiftningar för olika transportslag.
Herr talman! Då vill jag beskriva hur det har gått till hemma i Värmland, i Karlstad, när man har startat sina båtbussar, som har varit en succé. Men det har helt varit en kommunal angelägenhet. Det var från början ett förslag från Miljöpartiet som mötte rätt stort motstånd från de partier som vi då satt ihop med i Karlstad, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men vi fick i alla fall igenom ett par miljoner till båtbussarna och kunde då driva i gång trafiken. Den har pågått ett par år nu, men det är alltid svårt att hitta någon entreprenör som vill ta den här trafiken och köra den. När jag talar med dem som jobbar med det här på Karlstads kommun säger de att med den nya kollektivtrafiklagen finns problemet att det inte alls blir någon trafik. Och jag kan själv med de erfarenheter som finns hemma i Värmland se att intresset för att det ska köras båtbussar i övriga länet nog inte är så stort, utan det är något som kommunen egentligen borde få ta hand om själv för att det ska bli riktigt bra. Risken är alltså att det blir mindre kollektivtrafik på vatten med den nya kollektivtrafiklagen. Är det bra, Lars Tysklind?
Herr talman! I remissvaren från branschen som sysslar med det här står det att de är försiktigt positiva. De ser möjligheter i detta. Om Karlstads kommun vill driva en egen verksamhet, alltså utöver den via kollektivtrafikmyndigheten, utgår jag från att de kan utnyttja möjligheten att förhandla. I paragrafen står följande: Om ett landsting ensamt ska ha ansvar för den regionala kollektivtrafiken i länet får en kommun inom länet träffa avtal med landstinget om kostnadsansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenären än vad landstinget annars skulle ha kunnat tillhandahålla. Jag har svårt att tro att det inte skulle gå att förhandla om att man ska kunna betala för det från Karlstads kommuns sida.

Herr talman! Låt mig klargöra de vilda tolkningar som framförts av Alliansen. Det finns ett antal motioner som tar upp problemen med underhåll, och de tillstyrks delvis med hänvisning till ett tillkännagivande till regeringen om att snarast återkomma till riksdagen med förslag på hur järnvägsunderhållet fortsättningsvis ska vara organiserat. Som jag sade förut: Fredagen den 25 maj, stort tågstopp i Stockholm på grund av strömavbrott. Tisdagen den 29 maj, fyra dagar senare, driftstopp i Stockholm på grund av kabelbrand. Onsdagen den 30 maj, i går, nytt tågkaos på grund av elfel. Det är en tydlig bild som målas upp av det krackelerade Tågsverige. Därför, herr talman, vill jag veta: Vad är det som skrämmer er? Varför vill ni inte att regeringen ska utforma ett förslag på en effektiv och samordnad underhållsorganisation?
Herr talman! Jag håller inte med om att vi gör några vilda tolkningar. I mitt anförande ville jag ställa frågorna för att klargöra vad det är regeringen ska ta fasta på. Jag kan dra slutsatsen att man inte behöver ta fasta på motionerna. Är det rätt tolkat? Man kan i princip med det tillkännagivandet när man har gjort en analys komma fram till att det bästa systemet är det vi har i dag. Vad är det annars för typ av förändring ni kräver om det inte är motionerna som det ska tas hänsyn till? Regeringen kan säga att det ska organiseras i framtiden som det görs nu för att det är det bästa sättet, men jag tror inte att ni accepterar det. Lars Mejern Larsson återkommer till bristerna i systemet, och vi kan hålla på och upprepa brister. Jag har också suttit stilla på tåg för att träd har ramlat ned och så vidare. Vi är helt överens om att vi i Sverige har decennier av eftersatt underhåll. Vem som har ansvar för det kan vi alltid diskutera, men det har i alla fall inte varit alliansregeringen hela tiden. Det är historia; nu måste vi blicka framåt. Det gör Alliansen genom att satsa mer pengar på underhåll och organisera upp det så att vi får ett kostnadseffektivt system för underhåll. Det som skrämmer oss är att vi inte kan utläsa något annat än att oppositionen kräver en återgång till ett ineffektivt system där vi får mindre järnväg för pengarna. Det känns inte bra, och det tycker nog ingen annan i Alliansen heller.
Herr talman! Jag har inte riktigt koll på hur länge Lars Tysklind har suttit i riksdagen, men jag tror att han har varit med om en hel del vår och höstbudgetar. Kan Lars Tysklind nämna en budget där ni har haft mer pengar till järnvägsunderhåll och investering i järnväg? Sveriges järnvägsresenärer har fått vänja sig vid en allt sämre fungerande järnväg. Förseningar och inställda tåg är så vanliga att det knappt ger rubriker längre. Bristerna i järnvägssystemet är så stora att SJ inte längre anser sig ha råd att fullt ut kompensera för förseningar på grund av bristande underhåll. Jag försöker att lyssna så mycket jag kan, herr talman, men vad vill Alliansen? Vilka förslag och idéer har man för att få Sverige tillbaka på banan? Kommer Alliansen med lösningar eller kommer man att fortsätta vara en del av problemet?
Herr talman! Diskuterar vi de budgetar som har legat på bordet och som har hjälpt kvarstår det faktum att 2006 var anslaget för drift och underhåll på järnväg 3,8 miljarder, och i dag är det 7 miljarder. Den successiva avregleringen har dessutom gjort pengarna effektivare. Men att det fortfarande finns brister är vi helt överens om. Precis som Jan-Evert Rådhström framhöll pågår en ständig utveckling av metoder för att förbättra situationen. Men att organisera sig tillbaka till ett tidigare system och tänka att det är lösningen tror vi absolut inte på. Vi tror på att fullfölja och förfina det konkurrensutsatta system vi har, som startade redan 2000. Allt tyder på att det är det mest effektiva sättet att bedriva drift och underhåll av järnväg. I debatten frågas ofta efter vem som har det samordnande ansvaret för drift och underhåll av järnvägen. Det är givetvis Trafikverket som har att vårda järnvägen. Men precis som i alla branscher köper man sedan in underentreprenörer för att sköta jobbet. Det är ju inte säkert att man gör det i egen regi. Utan tvekan är det dock Trafikverket som ska se till att det fungerar.

Herr talman! Jag tackar Jan-Evert Rådhström för gratulationen till Vänsterpartiets framgång i att få en mer effektiv och samordnad helhetssyn på järnvägsunderhållet. Jag kan samtidigt konstatera att Rådhströms egen regering inte har klarat av detta. Vi i oppositionen behövs alltså för att få saker och ting att hända. Herr talman! Betänkandet behandlar regeringens proposition om komplettering av kollektivtrafiklagen, skrivelsen om Arlandabanan med tillhörande följdmotioner och 27 motioner från allmänna motionstiden 2011. Vänsterpartiet står bakom 15 reservationer i betänkandet, men för att vinna tid yrkar jag bifall till fyra av dessa: reservation 1 om upprivning av kollektivtrafiklagen, reservation 2 om komplettering av kollektivtrafiklagen, reservation 7 om färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade och reservation 18 om Arlandabanan. Herr talman! De tre mest uppmärksammade frågorna i betänkandet har varit kollektivtrafiklagens vara eller inte vara, hur utförandet av drift och underhåll på järnvägarna bäst organiseras och långsiktigt hållbara villkor för Gotlandstrafiken. Herr talman! Vi betalar gemensamt för kollektivtrafiken med våra skatter och biljettpengar. Kollektivtrafiken tillhör medborgarna och är liksom övrig infrastruktur, vård, omsorg och skola en del av den grundläggande samhällsservicen. Avreglering, bolagisering och konkurrensutsättning har sedan 90-talet varit ledord. Det har tvingat fram stora förändringar och försämringar inom kollektivtrafiken. Regional kollektivtrafik är en klimatsmart samhällelig nyttighet som kräver stabilitet och pålitlighet för att vara effektiv och resenärstillvänd. I stället för att utgå från resenärernas behov har regeringen valt att fokusera på företags rätt att etablera sig på marknaden. Det är nu hög tid för stat, kommuner och landsting att återta den nödvändiga kontrollen över kollektivtrafiken. Det finns inga internationella exempel som stöder regeringens tes att en avreglerad kollektivtrafik ger ett ökat trafikutbud och lägre priser. Tvärtom har det visat sig att de länder som lyckats bäst med att attrahera resenärer till kollektivtrafiken har ett system som liknar det vi har haft i Sverige de senaste 10-15 åren, det vill säga ett system som innebär att det offentliga tar ett stort organisatoriskt och finansiellt ansvar medan själva utförandet kan bedrivas av olika aktörer. Jag vill därför att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag som river upp beslutet om att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik. Herr talman! Regeringen föreslår att kollektivtrafiklagen ska utvidgas till att även omfatta kollektivtrafik på vatten. Vänsterpartiet anser att det inte behövs och att förslagen därför ska avslås. Detsamma gäller regeringens förslag om att EU:s kollektivtrafikförordning ska tillämpas även på kollektivtrafik på vatten. Intressant i sammanhanget är att Sverige liksom alla andra medlemsländer själva får bestämma om denna förordning ska gälla eller ej på vatten. Vänsterpartiet anser att offentligt finansierad kollektivtrafik på vatten ska stimuleras. Det finns inget mervärde i regeringens förslag. Däremot finns det risk för att kommersiella aktörer bedriver båttrafik bara sommartid och därmed undergräver ekonomin för åretrunttrafiken för fastboende. Herr talman! Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade är en förutsättning för att slippa leva ett liv i isolering. Färdtjänst används av funktionshindrade som av olika skäl inte kan resa på likvärdiga villkor som övriga medborgare. Lagen om färdtjänst saknar en portalparagraf där målet för färdtjänst beskrivs. Konsekvensen av att det saknas en sådan portalparagraf blir att kommunerna kan tillämpa lagen olika. När kommunalekonomin är ansträngd kan färdtjänstens innehåll urholkas, vilket hårt drabbar dem som har behov av färdtjänst. De olika tillämpningarna av lagen visar på att det finns ett stort behov av att förtydliga mål och kvalitet, möjlighet att använda färdtjänsten utanför hemkommunen och vad som gäller för ledsagares möjlighet att följa med den funktionsnedsatta. Det behövs mer enhetliga och gemensamma regler för färdtjänsten i hela landet. Riksdagens tidigare mål om att transportsystemet ska vara tillgängligt för funktionshindrade till 2010 blev ett misslyckande, och problemen har fortsatt. Människor med funktionsnedsättning har drabbats på olika sätt, exempelvis genom att de nekas ombordstigning. Därför behövs det en nationell kraftsamling för att säkerställa att transportsystemet blir tillgängligt för alla. Det är dags att gå från ord till handling och intensifiera arbetet med att kollektivtrafiken ska bli användbar för personer med funktionsnedsättning och att de inte diskrimineras genom att inte kunna färdas med exempelvis tåg och flyg. Herr talman! En av de mest omtalade frågorna i detta betänkande handlar om att Vänsterpartiet tillsammans med majoriteten i trafikutskottet gör gemensam sak för att få effektivare och mer samordnat järnvägsunderhåll. Det svenska järnvägssystemet i dag fungerar inte på ett bra sätt. En viktig orsak är att järnvägarna är slitna och dåligt underhållna. I Sverige har man i motsats till andra länder valt att skilja järnvägsunderhållet från Trafikverket och bolagisera verksamheten. Underhållet har delats upp och splittrats, och det finns en rad aktörer utan helhetsansvar eller tillräckligt god kunskap om spårarbetet. Det bidrar till kapacitetsbrist med sena och inställda tåg. Dessutom har vi de ökade säkerhetsrisker som uppstår när samordningen och helhetssynen saknas. Sverige har fått en av världens mest avreglerade järnvägar samtidigt som allt färre litar på att tågen ska gå. Vänsterpartiet ser trafikutskottets förslag som ett steg närmare ett bättre järnvägsunderhåll. Vänsterpartiet har delvis fått igenom sitt förslag om att återföra allt nödvändigt underhåll till Trafikverket. Det är en viktig åtgärd för att få fler att välja att åka kollektivt när man med effektivare och samordnat järnvägsunderhåll minskar förseningarna i tågsystemet. Den enskilda resenären ska i vardagen inte behöva drabbas av oro och frustration över att inte komma fram i tid. För att komma till rätta med de omfattande tågförseningarna krävs det självklart kraftigt ökade statliga medel till att förbättra underhållet av järnvägen. Samtidigt är vi medvetna om att en avreglerad marknad kan vara mycket svår att återreglera. Det är i själva verket en av anledningarna till att borgerliga politiker så ivrigt driver på avreglering, bolagisering och utförsäljning av offentlig verksamhet. För oss handlar det om att arbeta långsiktigt med förändringen. Ett första steg är att reglera avregleringen. Trafikutskottets regeringspartier utbrister i en samfälld klagokör att järnvägsunderhållet inte får återregleras. Det främsta skälet är att det kommer att drabba de järnvägsunderhållsföretag som för närvarande bedriver verksamheten. De blir uppbackade av generaldirektören Gunnar Malm som trosvisst utbrister att bra järnvägsunderhåll kräver konkurrens. I trafikutskottet får vi starkt stöd av våra kolleger i näringsutskottet som poängterar vikten av att statsmakten noga följer de om och avregleringar som har gjorts. Från Vänsterpartiets sida kan jag bara beklaga att Moderaternas förre mycket charmige partiledare Ulf Adelsohns partikamrater inte lyssnade. Jag tror att många av er på allianssidan tycker att Ulf Adelsohn har mycket kloka åsikter. De går tyvärr stick i stäv med Jan-Evert Rådhströms. Ulf Adelsohn har insett att det finns problem med avregleringen. Han talade om att man behöver stanna upp och se om den gav de positiva resultat som man hade önskat. Nu gör vi gemensam sak i Adelsohns anda. Det blir någon form av timeout för att göra omtag och komma med förslag på en bättre organisering och ett mer effektivt och samordnat underhållsarbete där man har en helhetssyn. Detta borde generaldirektören för Trafikverket applådera. Det är intressant i sammanhanget att Rådhström citerar Trafikverket och dess generaldirektör, men är orolig över att denna person ska få ha ett helhetsansvar för denna viktiga verksamhet. Det är något som haltar. Herr talman! Arlandabanan är kraftigt underutnyttjad. Det beror på att driften av järnvägen har överlåtits till ett bolag som försvårar för andra aktörer att konkurrera på järnvägen. Regeringen måste omedelbart ta initiativ till att omförhandla avtalet med A-train så att resenärerna erbjuds fler och billigare tågtransporter till och från flygplatsen. Trafikverket borde ha ansvaret för denna järnvägssträcka. Dessutom anser jag att regeringen bör offentliggöra vad det skulle kosta att använda optionsrätten för att ta över driften av Arlanda. Nu mörkar man kostnaden och målar upp en bild av att det är i stort sett omöjligt för samhället att ta över. Låt oss få reda på summan och därefter göra en bedömning. För att kunna utvecklas och hävda sig i konkurrensen med resten av Sverige är Gotland beroende av väl fungerande förbindelser med fastlandet såväl för gods som för persontransporter. Staten har ett självklart ansvar för att ge förutsättningar för tillfredsställande transportmöjligheter till och från Gotland. Det behövs kommunikationer mellan Gotland och fastlandet som utvecklar näringsliv och besöksnäring och samtidigt tillgodoser de bosattas behov av bra och billiga transporter. Gotlandstillägget ska på ett väl förberett sätt och i ordnade former avskaffas för att ge den gotländska näringen konkurrenskraftiga villkor. Detta borde ett enigt trafikutskott ha kunnat ställa sig bakom, eller hur, Lars Tysklind? Det var ju det du talade om i ditt anförande. I stället väljer majoriteten, bestående av regeringspartierna och Sverigedemokraterna, en annan linje. Enligt min uppfattning ger man den moderatledda regeringen carte blanche och väljer en passivitetslinje som försätter Gotlandstrafiken i vänteläge - Var god dröj! - med fortsatt högre transportkostnader än vad övriga landet har. Det, gotlänningar, kan jag bara beklaga. Vi rödgröna partier försökte göra vårt yttersta för att skynda på processen och få en långsiktigt stabil och hållbar lösning. I detta anförande instämde Bengt Berg .

Herr talman! Det är fascinerande att höra Siv Holma börja sitt anförande med att konstatera att järnvägen i Sverige är nedsliten. Sedan fortsätter det med att all kritik började efter 2006. Siv Holma vet att det ligger 30 år av bristande underhåll bakom, 30-40 år då Siv Holma varit med och stött en linje där det alltid funnits för lite pengar till drift och underhåll. Du hänvisar till Ulf Adelsohn, Siv Holma, men du glömde att nämna att Ulf Adelsohn ger er en riktig bredsida när han konstaterar att den socialdemokratiska ledningen, stödd av vänsterpartister, alltid haft alldeles för lite pengar till drift och underhåll. Det är värt att komma ihåg. Nu ger ni Trafikverket allvarlig kritik. Samtidigt säger ni att ni vill ge Trafikverket fullt ansvar. De har fullt ansvar i dag för det som sker på järnvägsnätet. Innebär all den kritik som ni nu ger att ni inte har förtroende för Trafikverkets ledning? Det börjar dra åt det hållet, tycker jag. Ni ifrågasätter Trafikverkets ledning, och det är någonting väldigt allvarligt som vi nu får reda på. Siv Holma bryr sig inte om Statskontorets utredningar. Jag vill att hon kommenterar det. Tror Siv Holma att de har fel när de konstaterar att vi tack vare konkurrens får ut 25 procent mer av satsade pengar och att vi har lika säker trafik och lika säkert underhåll på järnvägen som tidigare men till en mycket lägre kostnad.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att Jan-Evert Rådhström och jag har suttit i riksdagen lika länge, det vill säga i fjorton år. Min uppfattning om ett politiskt förtroendeuppdrag är att man har någon form av ledarskap gentemot omgivningen och folket. Jag har kommit fram till att det viktigaste är att vara intellektuellt hederlig i argumenteringen och i beskrivningen av de andra partierna. Jag tycker att Jan-Evert Rådhström saknar den insikten. Det har funnits underhållsbrister - ja. Jag har aldrig förnekat det, men när jag studerar siffrorna kan jag konstatera att under den tid den socialdemokratiska regeringen gjorde sina budgetar kunde jag inte se att Rådhströms parti i sina budgetar gav mer pengar till underhållet. Kanske var det tvärtom. Jan-Evert Rådhström säger att jag, Vänsterpartiet med flera framför allvarlig kritik mot Trafikverket. Jag skulle vilja påstå att det är Trafikverket och dess generaldirektör som framför oerhört allvarlig kritik mot majoriteten i riksdagen, som vill ha en annan tingens ordning på järnvägsunderhållet. Vår kritik riktar sig inte mot Trafikverket. Den riktar sig mot den ideologi som regeringen står för, nämligen att när saker och ting inte fungerar ska man ge samma medicin, samma recept, det vill säga mera konkurrensutsättning, oavsett om det fungerar eller inte. Där vill jag ge en eloge till Adelsohn för att han tänkte efter. Det gör jag även om jag och Adelsohn har olika ideologiska utgångspunkter.
Herr talman! Jag tycker att Siv Holma från talarstolen ska ge - jag tänkte säga en sista hälsning, men det är väl att ta i - en hälsning till Sveriges privata järnvägsentreprenörer när hon nu vill konstatera att de inte har något berättigande på det svenska järnvägsnätet. Siv Holma kan ge en signal när hon säger att det är slut med den tiden i styrelserummen då man kunde besluta om investeringar i nya maskiner, att de ska söka sig till andra länder. Det är det som Siv Holmas motion och idéer bygger på. Siv Holma var relativt tydlig i Rapports inslag med hur hon tolkade det beslut som ska fattas i eftermiddag i Sveriges riksdag. Jag måste ställa en fråga för tydlighets skull; några av de andra företrädarna har levt i en dimma under eftermiddagen. Siv Holma yrkar bifall till punkt 2 i Lars Ohlys motion där det står att Trafikverket ska utföra det nödvändiga banunderhållet i egen regi. Betyder det att privata entreprenörer inom järnvägssektorn inte ska verka i Sverige eller betyder det någonting annat som inte står där och som ingen begriper? Nu har Siv Holma chansen att vara väldigt, väldigt tydlig. Är det återsocialisering av drift och underhåll med endast en aktör eller finns det andra som kan göra det? Det är dags att berätta.
Herr talman! Det jag syftade på var precis det som Rådhström nu gör, att beskriva den majoritetstext som finns genom att omformulera den till det som Vänsterpartiet väckt en motion om. Vi har väckt en motion om att allt nödvändigt underhåll ska ligga under Trafikverket. Nu finns det fyra partier som har en majoritetstext, och där är vi klara och tydliga. Försök inte göra någon annan analys av texten än vad som faktiskt står skrivet! Det är det jag efterlyser hos dig, Jan-Evert Rådhström, som har lika lång tid som jag i riksdagen. Snälla, Jan-Evert Rådhström, var intellektuellt hederlig, slå inte blå dunster i ögonen på svenska folket, på dem som lyssnar på debatten eller på de privata tågentreprenörerna! Ta till dig vad som står i tillkännagivandet och utgå från de faktiska förhållandena! Det kan jag som är vänsterpartist och har stöd av ungefär 5 procent av svenska folket säga. Jag kan säga det. Varför kan du inte säga hur det faktiskt förhåller sig med dessa frågor? Jag tycker inte att det finns anledning att oroa någon i Tågsverige. Vi har begärt att få ett förslag på hur man kan förbättra underhållet. Det finns en helhetssyn och en samordning för att vi ska få det bättre. Vi vet att det system som Rådhström talar för kommit till vägs ände. Nu måste det ske en förändring.

Fru talman! Jag har några små kontrollfrågor till Siv Holma så att det inte finns några tveksamheter. Egentligen kanske det blir lite retoriskt, för det brukar inte råda så stor tveksamhet om vad Vänsterpartiet brukar tycka. I betänkandet står det tydligt att oppositionen kräver "en effektivare och samordnad underhållsorganisation". Nu tycker jag att Siv Holma i sitt anförande svävade lite på målet när hon pratade om att man har en samskrivning med två andra partier, att Vänsterpartiet hade sitt inspel och så vidare. När det står "en effektivare och samordnad underhållsorganisation", tolkar Siv Holma ändå det som att det vi pratar om är Trafikverkets egenregi och att Siv Holma i själva verket har fått med sig de andra på Lars Ohlys motion och att det är det som gäller?
Fru talman! Jag tycker inte att det finns så stort utrymme att tolka majoritetstexten. Det står att motioner som kommer från tre partier delvis är tillstyrkta. Från Vänsterpartiets sida är vi väldigt tydliga och klara med hur vi tror att en organisation som är effektiv och har en samordning ser ut. Det är glasklart. Vi går med på det här och tycker att det är viktigt därför att vi måste få en ändring på grund av att det inte fungerar. Man kan naturligtvis säga att det krävs mer resurser till järnvägsunderhållet. Det driver vi också. Det behövs mer för att få ett robustare järnvägssystem än det vi har. Men hur man underhåller är också en viktig bit för att få järnvägssystemet att fungera. Jag skulle vilja ställa en fråga till Lars Tysklind. Det har förekommit i debatten att man säger att man med det här systemet, som i alla fall brukarna inte är nöjda med, har fått 25 procent mer per skattekrona i underhåll och att det är någon form av bevis för att det är bättre med konkurrens. Men det finns ingenting som talar för att tågen, godstransporterna, verkligen kommer i tid. Det är ju det som vi för fram. Vi har i utskottet också haft många hearingar om detta. Hur kan man försvara något sådant, Lars Tysklind?
Fru talman! Nu är vi tillbaka där vi började, höll jag på att säga. Vi är överens om att den svenska järnvägen har stora brister på grund av decennier av eftersatt underhåll. I det läget gäller det naturligtvis att försöka rätta till det. Det är det som pågår. Alliansregeringen har höjt anslagen till närmast det dubbla under de senaste sex åren. Sedan gäller det att använda de pengarna på det effektivaste sättet. Det finns ingenting som talar emot att det effektivaste sättet är att konkurrensutsätta. Det finns beräkningar som visar att det skulle ge en kostnadsnedsättning med 25 procent. Jag kan inte se något annat än att hålla fast vid det. Ska vi få någon ordning på svensk järnväg måste vi använda de pengar vi har på det effektivaste sättet. Sedan kan det hända att vi måste skjuta till ännu mer pengar, men det är ju en finansiell fråga. På något vis har oppositionen fastnat i organisationsfrågan. Den kommer att kosta pengar. En liten fråga kring Arlandabanan och inlösen av optionsrätten. Siv Holma nämnde det i en bisats under sitt anförande. Är det någon slags ideologisk inlösning vi ska ha av den optionen? I sin reservation skriver Siv Holma att Arlandabanan är kraftigt underutnyttjad. Men det pågår ju en process i dag där man faktiskt har en samordnad pendeltågstrafik. Det finns fjärrtåg och så vidare. Det här utvecklas ju. Den siffra jag nämnde var att 114 avgångar dagligen låg utanför Arlanda Express. Det talar för att det trafikpolitiska målet är uppfyllt. Vad finns det för vits med att driva frågan att lösa in en option om det fungerar så bra som det gör?
Fru talman! Som svar på den första synpunkten, att det järnvägsunderhåll som nu bedrivs är så mycket bättre, vill jag påstå att det är lite tunnelseende. Man är liksom förblindad av de ideologiska skygglapparna. Låt oss titta på hur andra länder ser på de här frågorna. Storbritannien, som har förekommit i debatten, har tagit tillbaka sin verksamhet. I trafikutskottet hade vi också möjligheten att lyssna på dem som arbetar ute på fältet och höra vilken kritik som de framförde vad gäller till exempel säkerhetsaspekten. Jag tycker att det är ganska naturligt att man kan göra saker och ting billigare. Visst kan man göra det. Jag är kommunalekonom. Man kan gå ned i kostnader ganska rejält, men det är bara på papperet. Man måste också ta reda på vad det blir för faktiskt resultat i verkligheten. Det tycker jag är viktigt att också våga se. När det gäller Arlandabanan och optionsrätten känner jag ju till lite grann om hur man tog fram det här avtalet. Det stötte på mycket kritik från bland annat konstitutionsutskottet, och dåvarande kommunikationsminister Mats Odell fick sina fiskar varma när det gäller detta. Man har träffat ett avtal som väldigt mycket gynnar den som har anbudet, om man uttrycker det på det sättet. När det gäller transporterna till flygplatsen är det viktigt att man tar vara på de klimatsmarta, för vi har problem nu med både flygutsläppen och bilutsläppen.

Fru talman! Jag vill i mitt anförande koncentrera mig på den reservation som vi i Alliansen har om drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen. Löpande underhåll består av dels förebyggande, dels avhjälpande insatser. Det avhjälpande underhållet består i princip av reparation eller byte av komponenter som skadats eller slitits ut så att de inte fungerar på rätt sätt. Avhjälpande underhåll måste ofta genomföras med kort varsel och anpassas till den pågående trafiken. Möjligheten att planera avhjälpande underhåll är därmed också begränsat. Förebyggande underhåll genomförs däremot på ett genomtänkt sätt en tid innan systemet blir så defekt att dess funktion sätts ned. Detta förutsätter en hög kunskap om anläggningens tillstånd och hur fort detta kan nå tillåtna undre kvalitetsgränser. I Västra Götaland har under flera år pågått ett projekt som heter Bana väg i väst och som inneburit att man byggt ett dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan och byggt ut vägen till motorvägsstandard. Detta är ett avancerat bygge i den känsliga Götaälvdalen med sin besvärliga lera och med en smal och begränsad yta att arbeta på. Detta arbete har gått förvånansvärt bra och är ett av de första projekt där man projekterat, upphandlat och byggt för bägge trafikslagen sida vid sida. Skulle ambitionerna hos den samlade oppositionen med Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu bli verklighet skulle man inte kunna bygga och projektera lika effektivt som man gjort i Bana väg i väst. Den samlade oppositionen vill att man ska återföra allt underhåll till Trafikverket, hörde vi, medan nybygge och annan projektering även fortsättningsvis ska kunna konkurrensutsättas. De effektivitetsvinster som uppstår vid upphandlingar vid nybyggnation när man samtidigt kan avhjälpa det bristande underhållet kommer att gå förlorade. Det kommer att vara fler aktörer ute på banorna till en ökande kostnad. Jag har svårt att begripa vad det är man vill med detta förslag annat än en önskan att nostalgiskt och ideologiskt återförstatliga fungerande verksamhet. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm förstår inte heller tankarna bakom denna nostalgi.

Flera analyser gjordes inför konkurrensutsättningen av underhållet. I delbetänkandet av Trafikverksutredningen drar utredaren . slutsatsen att kostnaden för drift och underhåll mätt i kronor/spårmeter har sänkts kraftigt som tydlig effekt av konkurrensutsättningen. Försiktigt räknat bedömer han att kostnaden är minst 25 % lägre än före konkurrensutsättningen. Samtidigt som han konstaterar att kvaliteten och säkerheten är fortsatt hög." Kostnaderna för drift och underhåll har ökat under alliansregeringen från knappt 5 miljarder 2006 till 7 1⁄2 miljard 2012. Trafikverket är den som upphandlar entreprenader för drift och underhåll av järnväg, och för perioden 2012-2013 budgeteras dessa kostnader till 3,6 miljarder. Infranord AB, som är det tidigare Banverket Produktion, står för 53 procent av dessa entreprenader. Konkurrensutsättning av drift och underhåll påbörjades under den socialdemokratiska regeringen 2001 och har alltså pågått i drygt tolv år med bra resultat. Den kritik som man kan framföra mot att det varit och är problem med järnvägens infrastruktur med förseningar och inställda tåg som följd har sitt ursprung i det eftersatta underhållet. När alliansregeringen tog över efter tolv år av oavbrutet socialdemokratiskt styre var dåvarande alliansinfrastrukturminister Åsa Torstensson upprörd över det berg av eftersatt underhåll hon fick ärva. Infrastrukturminister Torstensson häcklades då från socialdemokratiskt håll för att hon ofta talade om de luftslott som fanns inom infrastrukturområdet. Man hör deras vittnesbörd om nedfallna träd och krånglande växlar. Åter till Gunnar Malm och hans debattartikel: "De senaste årens satsningar - 800 miljoner kronor 2011 och 3,6 miljarder kronor fördelat på 2012 och 2013 - har inneburit att en återhämtning har påbörjats vilket redan märks. Punktligheten har nu fortlöpande förbättrats. Att järnvägen i alla lägen inte presterar på det sätt kunderna förväntar sig beror inte på en konkurrensutsättning av järnvägens underhåll, utan har sina orsaker i decenniers brister på satsningar på att anpassa järnvägen till kundernas krav. Jag ser därför med oro på om den positiva utvecklingen vänts inom de kommande åren genom omorganisationer, som också negativt kommer att påverka våra entreprenörers framtidsbedömningar och satsningar. I det sammanhanget vill jag lyfta fram vad vi skriver i vår reservation om att Alliansen vill framhålla vikten av att hushålla med offentliga resurser. Det gör man inte genom att kräva att Trafikverket skapar en organisation för att utföra underhåll och en annan organisation för att upphandla entreprenörer som kan utföra nyinvesteringar. Trafikverket kommer dessutom att bli tvunget att upphandla ett antal kostsamma maskiner för att klara av att utföra underhållet. Detta leder enligt Alliansens uppfattning i stället till ökade kostnader och ineffektivt utnyttjande av resurser. När det gäller effektivt utnyttjande av resurser vill Alliansen även påpeka att ett stort mått av samordning och optimering av de maskiner och andra redskap som används inom ramen för drifts och underhållsverksamhet och nyinvesteringar omintetgörs ifall utförarna av verksamheterna inte längre kan vara samma aktör. Alliansen menar även att en grumlig och otydlig gräns mellan drift, underhåll - där det finns två olika varianter - reinvesteringar och nyinvesteringar skapar problem när det gäller att definiera ett eventuellt nytt ansvarsområde för Trafikverket. Jag vill avsluta med att yrka bifall till förslaget i betänkandet utom i den del där vi lämnat en reservation. I detta anförande instämde Lotta Finstorp, Edward Riedl och Eliza Roszkowska Öberg samt Anders Åkesson .

Fru talman! Är det svenska järnvägsunderhållet optimalt organiserat i dag? Ska Trafikverket inte ha någon som helst möjlighet att utföra ens den enklaste form av underhållsarbete? Jag pekade i mitt anförande på de förseningar vi haft de senaste dagarna. Detsamma gäller i kväll. Folk ringer för att de är försenade. Jag ska redovisa hur det var i går. Morgontåget från Karlstad avgick 6.38. Det var tur att inte Jan-Evert var med på det tåget. Bekymrade resenärer ringer från tåget kl. 12 och berättar att de ännu inte kommit fram. Kl. 12.34 anländer de till Stockholms central. För många var mötet redan över, så de fick vända och åka hem - om det nu gick något tåg. Vi riktar ett tillkännagivande, vilket innebär att riksdagen fattar beslut om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag på hur järnvägsunderhållet ska organiseras. Det är vårt förslag.
Fru talman! Till att börja med har vi en gemensam problembild. Det är problem med tågen. Jag har pendlat i tolv år, och jag om någon vet vilka problem det är med tågen. Jag har pendlat sedan 2000, och det var problem då också, otroliga problem. Som jag sade i mitt anförande, om Lars Mejern Larsson lyssnade, har vi ändå sett problemen. År 2006 var det ungefär 5 miljarder till drift och underhåll, och år 2012 är det 7,5 miljarder. Jag kan ge dig ännu mer siffror. När ni lade er åtgärdsplan för 2004-2015 hade ni 38 miljarder till drift och underhåll. Det var vad ni hade. När vi lade vår plan för 2010-2021 hade vi 64 miljarder. Vi har sett problemen, och vi har gjort någonting. Och vi har gjort det när vi har haft chans och möjlighet att påverka. Ni har kommit med stora belopp nu, när ni sitter i opposition, men när ni hade möjlighet lade ni 38 miljarder. Vi lade 64 miljarder. Det talar för sig självt. När det gäller om det är optimalt organiserat lyssnar vi också på vad Trafikverkets gd Gunnar Malm säger. Den konkurrensutsättning som ni började med 2001 gick man försiktigt fram med. Man började 2002 och har sedan gått långsamt framåt. Det har visat att det har varit rätt riktning. Fler och fler entreprenörer har kommit in, och man har sett att det är en lämplig väg att gå. Vad Gunnar Malm är orolig för nu är precis det som Rådhström säger när han pratar om återsocialisering. Jag delar helt hans och Gunnar Malms oro för detta.
Fru talman! "Gemensam problembild" - ja, jag vet inte. Jag tycker att Enochson pratar om äpplen och päron. Man måste ju jämföra budgetar vid samma tillfälle. Jag hoppas att det finns mer i budgeten. Om du kan nämna en budget där ni har lagt mer pengar till underhåll än vad vi har lagt är jag intresserad av att höra det. Vi riktar ett tillkännagivande. Jag förstår ärligt talat inte: Vad är det som skrämmer er? Varför vill ni inte att regeringen ska utforma ett förslag på en effektivare och samordnad underhållsorganisation? Det här pratet om återsocialisering har jag nu hört hela eftermiddagen. Låt mig då göra klart att om det är det enda som regeringen med hela sitt departement och Trafikverket kommer fram till tar vi debatten. I dag pekar vi på problemet och vill göra någonting åt det, för att folk ska kunna komma fram i tid och slippa stå på perrongerna och vänta.
Fru talman! Det är lite intressant att man ställer frågor utan att bry sig om de svar som ges här. Jag gav dig faktiskt ett svar, Lars Mejern Larsson. Du frågade: Har du lagt en enda budget? Ja, det har jag. Det var den åtgärdsplan som vi lade, och det var 64 miljarder. Låt mig ta det en gång till så lyssnar du. För 2004-2015 var det alltså 38 miljarder. För 2010-2021 är det 64 miljarder. Det ligger fast. Det visar mycket klart att vi har mycket mer pengar. Åter till frågan om en gemensam problembild: Ja, vi ser att det är problem. Vi lägger mer pengar. Vi lade 800 miljoner 2011, för ett år, för att visa att vi verkligen vill ta detta på allvar. Då säger man på Trafikverket: Vi kan inte ta mer pengar under ett år, för vi måste se till att hinna jobba med de här pengarna. De var väldigt glada för de pengar de fick. Vi vill alltså ha en sammanhållen entreprenör. Jag tog exemplet med Bana väg i väst. Där ser man att en entreprenör kan medan han bygger järnvägen också göra vägen och avhjälpa problemen med underhåll. I ert förslag skulle en annan entreprenör komma in. Han skulle få göra halt då han inte kan göra mer eftersom ni har flyttat över underhållet. Ni ska fortfarande konkurrensutsätta nyinvesteringar. Det blir väldigt tokigt. Därför känner jag en väldig oro inför detta. Jag delar helt Gunnar Malms oro för att det blir för många aktörer och fel aktörer, i stället för att göra en sammanhållen och effektiv upphandling. Det tror jag på.

Fru talman! I replikskiftet med Jan-Evert Rådhström uttryckte jag hur viktigt det är att vara intellektuellt hederlig och trovärdig. Annelie Enochson talade om att Socialdemokraterna har haft ett oavbrutet regeringsinnehav, och så glömde hon bort att hennes partikamrat var kommunikationsminister under Bildtregeringen 1991-1994. Min uppfattning när det gäller statens finanser är att Åsa Torstensson försökte maskera sina egna tillkortakommanden genom att rikta fokus på den föregående regeringen. Det fanns åtskilliga miljarder i överskott som man skulle kunna använda till den infrastrukturplan som man hade tagit fram. Att tala om de där svarta hålen tycker jag är intellektuellt ohederligt. Jag blir så trött på att höra det. Jag tycker att vi som riksdagsledamöter har ett uppdrag att beskriva den faktiska verkligheten som den är, för det har betydelse hur vi ser på vår omgivning. På det sättet sätter vi också tonen för hur folket ute i landet ser på de här sakerna. Min fråga är då: Fanns det pengar eller fanns det inte? Hur mycket pengar har Kristdemokraterna tagit upp när vi haft socialdemokratiska regeringar? Mig veterligen har ni aldrig, möjligtvis med ett undantag, angivit mer resurser till järnvägsunderhållet än vad den sittande socialdemokratiska regeringen har gjort.
Fru talman! Man får akta sig så att man inte kastar sten i glashus. Intellektuell hederlighet, ja. Jag sade tolv år. Vi satt vid makten 1991-1994, och vi kom tillbaka 2006. Det var alltså tolv år som det var ett oavbrutet socialdemokratiskt regeringsinnehav. Lyssna på vad jag säger! Det är lättare att ha en kommunikation då. Verkligheten är faktiskt precis den jag säger. För 2004-2015, i den åtgärdsplan som Socialdemokraterna gjorde med Vänsterpartiet som underlag för regeringen, var det 38 miljarder till drift och underhåll. Det är intellektuell hederlighet. Det var fram till 2015. Vår plan börjar 2010 och går till 2021, och det var vissa år som vi gick längre. Då är det 64 miljarder. Det är intellektuell hederlighet. Förutom dessa 64 miljarder har vi lagt 800 miljoner under 2011 och 3,6 miljarder 2012-2013. Det är faktiskt det mesta som någonsin har lagts på drift och underhåll. Det är intellektuellt hederligt att stå här i kammaren och tala om som det är. Detta är siffror, och de går att kolla upp.
Fru talman! Jag kan också vara intellektuellt hederlig och säga så här: Vänsterpartiet har i sina skuggbudgetar alltid haft mer anslaget till järnvägsunderhållet. Vi har faktiskt gått på de siffror som Trafikverket har tagit fram. Det är intellektuellt hederligt. Jag ställde en fråga: Hur mycket pengar avsatte man till exempel under Bildts regeringsinnehav? Det är lätt för er att göra en historieskrivning utifrån vad som hände innan ni kom till regeringstaburetterna. Men nu är det er andra mandatperiod, och ni kan inte hela tiden peka finger åt det som var tidigare. Frågan är hur det ser ut i dag. När det gäller socialiseringsspöket, som Annelie Enochson försöker göra ett nummer av, kommer återigen frågan om den intellektuella hederligheten upp. Det står klart och tydligt i betänkandet: "Det är enligt utskottet en nödvändig åtgärd för att få en effektiv, samordnad och säker underhållsverksamhet."

Fru talman! Jag är ledsen. Det sista kommer jag nog inte att hjälpa dig något alls med. Tyvärr kommer jag inte att göra det, för jag vill inte ha en socialisering eller återsocialisering - absolut inte. Jag är kristdemokrat - det är något helt annat. Så till detta att vara intellektuellt hederlig. Det är ett spännande uttryck. Men man kan inte bara från en dag till en annan säga: Nu har vi makten. Det har vi haft i sex år - absolut. Vi tar konsekvenserna av detta. Jag nämnde siffror förut. Men det handlar om decenniers eftersatta underhåll - inte under sex år. Ett decennium är alltså tio år, kan jag tala om, så det handlar om 10, 20 eller 30 år - långt tid av eftersatt underhåll. Vi försöker göra så gott vi kan av det. Gunnar Malm på Trafikverket säger också att han ser en positiv utveckling, att det börjar hända saker. Ert förslag säger vi är att återsocialisera. Det betyder att man förstatligar. Vi försöker konkurrensutsätta. Och Socialdemokraterna ville också det 2001 men har ändrat spår. Rådhström har rätt i att du har lyckats att få med sossarna på er sida. Vi tycker att detta är problemfyllt, eftersom vi ser att det kommer att bli konsekvenser för skattebetalarnas medel, och dem värnar vi om i Alliansen.

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag utom på punkten Utförande av drift och underhåll och yrka avslag på samtliga motioner. Jag vill också yrka bifall till reservationen som rör punkten om utförande av drift och underhåll. Jag avser att kommentera några av de olika ämnesområden som motionerna berör, och jag börjar med kollektivtrafiken. Regeringsförslagen om att harmonisera kollektivtrafik på vatten med landtrafik och att på samma sätt utvidga EU:s kollektivtrafikförordning tycker jag är naturlig och främjar ett trafikslagsövergripande synsätt. Andra förslag till förändringar underlättar kollektivtrafik över nationsgräns då den funktionellt kan betraktas som regional trafik samt möjliggör för en kommun att särskilt stödja viss trafik med tilläggsfinansiering. Centerpartiet tillstyrker dessa förändringar, som vi betraktar som kompletteringar som fullföljer den nya kollektivtrafiklagstiftning som vi beslutade om 2010. I ett flertal motioner från såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet begär man en utvärdering av den nya lagstiftningen av kollektivtrafiken. Det är svårt att undgå att mellan raderna läsa in en misstänksam grundinställning mot de ökade marknadsinslagen och en tveksamhet till att detta kan leda till något positivt. Som framgår av utskottstexten finns redan uppdrag till Transportstyrelsen att följa utvecklingen. Samtidigt måste det väl ändå finnas en förståelse för att sådana här förändringar tar viss tid. Oavsett kanske både olika förväntningar och förhoppningar om resultatet av utvärderingarna tar det några år innan vi kan avläsa förändringar någorlunda säkert. Jag vill betona att Centerpartiet anser att det så kallade fördubblingsmålet för kollektivtrafiken till 2020 är en prioriterad fråga, inte minst av miljöskäl. För att det ska vara genomförbart utan orimliga kostnader för både resenärer och samhälle krävs nya, kreativa och effektivitetshöjande förändringar. Där tror jag att den nya kollektivtrafiklagstiftningen medverkar positivt. Nu till Gotlandstrafiken. Det avtal som finns i dag är under avslutning, och ett nytt ska förhandlas fram till år 2017. För Centerpartiet och Alliansen är det en självklarhet med en trafikstruktur och en prisbild på Gotlandstrafiken som gör att Gotland kan fortsätta att utvecklas på ett bra sätt som en integrerad del av Sverige i övrigt. Det gäller både person och godstrafiken, och det gäller inte minst att utformningen blir sådan att besöksnäringen och de gröna näringarna kan fortsätta att vara framgångsfaktorer för ön. Men det krävs också att avtalet leder till en trafik som tillgodoser starka miljökrav. Det så kallade Gotlandstillägget, som tillkom i syfte att ge godstaxor i paritet med fastlandet, har lämnar en del övrigt att önska. Arbete pågår för att utveckla alternativ. Centerpartiet och Alliansen vill betona vikten av att detta alternativ är klart innan det nuvarande systemet avvecklas. Det får inte uppkomma en situation där ökade fraktkostnader på 50-70 miljoner per år hamnar i gotlänningarnas knä. Även här vill jag alltså tillstyrka majoritetsförslaget. Fru talman! I en motion från Stina Bergström, Miljöpartiet, vill man ge kommuner rätt att ställa särskilda krav på anpassning av fordon av miljö eller trafiksäkerhetsskäl oavsett den regionala trafikmyndighetens uppfattning. Det tror jag skulle vara olyckligt. Jag håller verkligen med om att den så kallade subsidiaritetsprincipen, som vi ofta talar om i EU-sammanhang, ska vara en ledstjärna också i den nationella politiken. Men rent praktiskt tror jag detta är ett olyckligt exempel. Att på detta sätt riskera att en fordonsflotta som ska sköta kollektivtrafiken inom en region ska se olika ut i olika kommuner måste rimligen ge kraftiga fördyringar för den som trafikerar. Att tvärtom sätta gemensamma standarder så långt möjligt och i så stor geografi som möjligt, gärna över hela Europa, tror jag ger störst nytta för både säkerhet och miljö. Fru talman! I flera motioner tar man upp nya idéer och produkter som skulle kunna utveckla kollektivtrafiken både på landsbygd och i stad. Jag tänker till exempel på byabuss och spårtaxi. Jag har ingen annan uppfattning än utskottet, men jag vill understryka att jag delar andemeningen i motionerna om att vi behöver titta aktivt på nya idéer och stimulera försök som för utvecklingen framåt när det gäller att hitta nya former för kollektiva transporter, om våra mål ska uppnås. Till sist måste även jag få kommentera det mest förbluffande förslaget i motionerna. Den samlade oppositionen föreslår att man ska återgå till en ordning som innebär att Trafikverket återtar underhållsansvaret för järnvägen. Kort sagt - måhända är det lite karikerat - tycks alla problem med järnvägen under de senaste åren kunna härledas till att drift och underhåll har upphandlats, allt verkar lösa sig med en så kallad återställare, och dessutom ska effektiviteten öka. Vore det inte en praktisk verklighet som vi talade om kunde man ta detta lite skämtsamt, men så enkelt är det inte. De förändringar som föreslås i motionerna bryter upp en utveckling som har pågått under många år och som successivt har byggt upp en beställarkompetens hos Trafikverket och en marknad i Sverige för drift och underhåll av järnväg. Flera redovisningar i trafikutskottet har pekat på positiva effekter av denna utveckling. Många har hänvisat till generaldirektör Gunnar Malms artikel i medierna men också redovisning i utskottet. Jag ska avstå från det men avsluta med en erfarenhet som jag tyckte gav mig en intressant signal. Jag träffade under en halv dag ett av våra större privata företag, som jobbar med infrastrukturansvar på ett annat område och som också, ungefär som för järnvägen, har ansvar för att hålla i gång en infrastruktur och sköta löpande underhåll och också snabbt kunna vidta åtgärder när saker och ting inte fungerar som det ska. Det var alltså ett privat företag som hade tagit beslutet att handla upp underhåll och drift av sin infrastruktur. De sade själva att det tog ett par varv av upphandling och några år innan de fick ordning på det och lärde sig att bli en kompetent beställare. I dag kände man att man verkligen hade koncentrerat sig på de uppgifter som man själv kunde sköta och hade upphandlat specialister på de olika områdena när det gäller drift och underhåll. Lustigt nog sade man sig spara ungefär de 25 procent som har nämnts i andra sammanhang i den här debatten med sina åtgärder. Det handlade inte om någon typ av förstatligande eller någon upphandling av statlig myndighet, utan det handlade om rent privat verksamhet. Just det tycker jag kan vara intressant, oavsett resonemang om socialisering eller ej. Jag tror kort sagt att vi nu är inne på är mycket allvarligt. Bara diskussionen och den utveckling som den kan leda till kan i värsta fall innebära rejält resursslöseri. Jag noterar trots allt att den skrivning som nu är utskottets förslag till tillkännagivande till regeringen i den här frågan är något vagare i preciseringen än kraven i motionerna. Jag hoppas att detta kan tolkas som att en viss ödmjukhet finns inför den verklighet som tränger sig på, inte minst genom Trafikverkets egen redovisning, och att det hela inte får alltför stora konsekvenser för utvecklingen på sikt. I detta anförande instämde Anders Åkesson , Christer Akej, Lotta Finstorp, Gunnar Hedberg, Jonas Jacobsson Gjörtler, Edward Riedl, Eliza Roszkowska Öberg och Jan-Evert Rådhström samt Lars Tysklind och Annelie Enochson .
Fru talman! Innan jag glömmer det ska jag inleda i all korthet med ett för mig väldigt ovanligt yrkande. Det är inte ofta man får göra det. I det här fallet yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga motioner och reservationer. När det är gjort vill jag ändå säga några ord just om utförande av drift och underhåll, vilket har varit dagens kära ämne. Vår vanligtvis timida vice ordförande var uppbragt i dag. Jag avlyssnade noga den lite vilda retorik han hade att delge oss. Jag hoppar över den delen av retoriken som jag som kommunal och landstingspolitiker ständigt har avlyssnat de senaste 30 åren. Det är om socialisering kontra privatisering. Jag måste erkänna att den lämnar oss sverigedemokrater ganska kalla. Jag fick något påstående och någon fråga av Rådhström. Han anser att det här närmast är ett farligt beslut som vi är på väg att ta. Det är kanske rent av samhällsomstörtande verksamhet, lät det som. Han menar att det beror mycket på att SD går i armkrok med Ohly. I det fallet är nog frågan om trovärdigheten mer besvärande för den som sade det än för mig. Men han ställde också en fråga till Sverigedemokraterna och Wiklander, varför man inte längre tror på regeringens järnvägspolitik, om jag har tolkat det hela rätt. Jag har ett kort svar på den frågan som jag hoppas också är klart och tydligt: Det är för att den inte fungerar. Det är en fördel att komma lite sent på talarlistan, för då slipper jag stå och upprepa allt som alla tidigare har sagt. Jag har aldrig tyckt om upprepningar i politiken, och det har vi väldigt gott om här. Det som är utgångspunkten är att Sverigedemokraterna redan till förra höstens budget klart och tydligt - jag skrev det själv - begärde ett samlat ansvar för järnvägsunderhåll och investeringar. Vi satte också undan en del mer medel, i alla fall det jag kunde få loss, och det kommer vi att fortsätta med. Vi ser inte den här frågan ideologiskt på det sätt som en del gör och målar upp alla faser som kan ske med det här. Jag tycker att det är klart överdrivet. Vi ser på det pragmatiskt. Det nämndes en del saker, bland annat alla stopp på järnvägen. Jag tror att vi alla har varit med om det. Två gånger, bara nu inom en månad, har jag själv fått vända eller fått kasta mig i en bil som får betalas av Arlanda Express etcetera. Det är samma klabb varje gång. Det återkommer hela tiden. Det är helt enkelt brist på underhåll, brist på tillsyn och brist på förebyggande verksamhet. Nej, i stället för denna ideologi som det talas om är mitt underlag för beslut i dag i huvudsak RUT:s utredning som jag läst och som vi bad om att få fram för något år sedan. Schweiz järnvägssystem är ett av de föredömen som jag tycker är värda att nämnas. Där fungerar det utmärkt till lägre kostnader och på ett harmoniskt sätt för de resande och de som har ansvaret för det. Utöver det har jag som underlag synliga fakta, och det är den så kallade verkligheten. Jag tänker inte stå här och läsa ur olika artiklar som en del har gjort - det har till och med varit samma flera gånger. Vi kan se det här i pressen året om. Vi kan höra kommentarer från dem som står i tusental på stationerna och inte kommer någonvart. Det räcker som faktaunderlag. Med underhåll av järnvägen är det ungefär som med många kockar. Det är inte säkert att soppan blir bättre för det. Och de som är väldigt EU-frälsta kan ju bara se att EU-rätten föreskriver att det är infrastrukturförvaltaren och järnvägsoperatörerna som är ansvariga för en säker drift av järnvägssystemet. Det är ännu en anledning att se till att samla det här ansvaret. Det nämndes något - jag vet inte om det var satiriskt eller inte - om maskinparken. Jag tror att Rådhström sade: Ja, det enda de har att göra är väl att sälja maskinparken. Jag frågade Gunnar Malm på den första hearingen vi hade - jag tror att det var i december 2010 - var 15 snöröjningsmaskiner hade blivit av, för det var bara två kvar. Då låg det ungefär en meter snö över hela Sverige. Men maskinerna var väck. Försäljningen kanske redan hade startat då. Annelie Enochson säger tvärtom, att nu måste vi upphandla maskiner. Man kanske till att börja med kan hålla reda på dem man redan har. Återigen, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Tony Wiklander vill inte hamna i någon fålla där det handlar om socialism eller inte. Men jag måste ändå ställa frågan till Tony Wiklander: Känns det rätt att yrka bifall till Lars Ohlys motion om återsocialisering av drift och underhåll på järnvägen? Det är de facto det som Tony Wiklander gör. Sedan måste jag ställa en fråga till Tony Wiklander när han säger att han har läst en del och sett på detta. Anser Tony Wiklander att Statskontoret har fel? Vad anser Tony Wiklander om de utredningar som har gjorts, om att vi tack vare konkurrensen har fått 25 procent lägre kostnader och mer underhåll för pengarna? Det är rätt viktigt, tycker jag, att få ett klarläggande. Tony Wiklander är kritisk till hur regeringen hanterar det här. Har Tony Wiklander förtroende för Trafikverket? Det är förvånande, tycker jag, när ni säger att Trafikverket ska få större ansvar. Jag kan upplysa Tony Wiklander om att Trafikverket har det fulla ansvaret för drift, underhåll och investeringar i järnvägen. Jag tar mig ändå friheten att återge vad Gunnar Malm har sagt - jag vill gärna höra din kommentar om det. Malm säger att de som klagar på sjunkande effektivitet och ökade kostnader inte har stöd för sina teser. Det är bara tyckande. Kan Tony Wiklander förstå att de förslag som nu föreligger kommer att innebära mindre pengar till drift och underhåll av järnvägen och mindre innovationer? Kan Wiklander förstå att det är en oro hos Trafikverket?
Fru talman! Det var så många frågor på en gång att jag inte tror att det är möjligt att hinna besvara dem. Men om det är så att Trafikverket med all rätt, som du säger, har ansvaret för tillståndet när det gäller järnvägsunderhåll kan de omöjligen vara nöjda med sakernas tillstånd. De kan inte vara både döva och blinda och inte höra och se all berättigad kritik som har inkommit under senare år, i varje fall under de två år som jag har varit med här. Det har naturligtvis varat mycket längre. Våra funktionärer och medlemmar har i många år, i tiotals år, rest på järnväg landet runt, och vi har under årens lopp hört alltmer kritik om att det inte fungerar. Sedan ska jag lämna därhän vem det var som, så att säga, avsocialiserade det här och vem som inte gjorde det. Jag tycker att det är helt oväsentligt. Som jag sagt ser vi pragmatiskt på detta. Jag har internationella föredömen och ser att det fungerar bättre i de länderna. England till exempel har nämnts. Jag står för det vi hela tiden sagt om ett samlat ansvar för järnvägsunderhåll och investeringar. Det är det väsentliga. Sedan kan vi naturligtvis slänga retorik i ansiktet på varandra - det går ju bra.
Fru talman! Det är bra att Tony Wiklander gör en internationell utblick, men det är sorgligt att han tar England som exempel. Alla känner vi till att det inte var bara underhållet av järnvägen som privatiserades där utan också järnvägsspåren, vilket inte alls är aktuellt i vårt land. Så det är avsevärd skillnad i hur man hanterar detta. Tony Wiklander, jag ska försöka ställa något färre frågor den här gången. Tony Wiklander yrkar bifall till Lars Ohlys motion T459 där det står att Trafikverket ska utföra det nödvändiga banunderhållet i egen regi. Om inget av de andra partierna som utgör en majoritet här kan säga det kan väl åtminstone Sverigedemokraterna här säga: Vi tycker att det är bra att vi återreglerar detta - lika med en återsocialisering av drift och underhåll av järnvägen. Kan Tony Wiklander inför tv-tittare och övriga konstatera att Sverigedemokraternas linje är att vi inte ska ha konkurrens, att vi inte ska ha 5 000 privata aktörer som jobbar inom järnvägen och att vi inte ska ha 2 600 privatanställda som jobbar inom järnvägen? Jag tror att svenska folket vill veta vilken linje Sverigedemokraterna har när det gäller monopol eller inte i vårt land.
Fru talman! Jo, Jan-Evert Rådhström, vi kan visst tänka oss konkurrens när den ger ett bättre resultat och då helst till ett bättre pris. Om inte ska den väck. Det är en pragmatisk syn på det hela. Medan du sysslar med socialiseringsspöken, Lars Ohly och annat kan jag ännu en gång, även om många ledamöter redan gjort det, i korthet läsa upp vad som står i utskottets förslag. Lars Ohly är inte nämnd. Jag tycker att det ger en väldigt klar och balanserad bild av vad samtliga partier i den tillfälliga majoriteten lagt fram. Mycket tydligare kan jag inte förklara här. Men vill man, fru talman, ha en uppläsning ännu en gång så gärna det.